Herr talman! De två utredningarna om utrikesdepartementets organisation resp. personalpolitik lade fram sina betänkanden i fjol. Dessa betänkanden innehöll bl.a. analyser av orsakerna till det missnöje som förekommit och som då och då getts stort utrymme i press, radio och TV. Utredningarna föreslog olika åtgärder, som skulle vara ägnade att undanröja missnöjesanledningarna. Förslagen som utredningarna lade fram fick i stort sett ett positivt mottagande av berörda personalgrupper. På många håll emotsåg man verkligen den kommande propositionen med stora förväntningar. Departementschefen har emellertid i den proposition som vi nu behandlar ansett att flertalet av de kontroversiella frågorna tillhör avtalsområdet. Några förslag framläggs följaktligen inte i propositionen beträffande dessa frågor. Det rör 1. ex. den utlandsstationerade personalens sociala förmåner i vissa avseenden, rätten till årliga hemresor, barnens skolproblem och medföljande makars möjligheter att fortsätta elier att återinträda i yrkesverksamhet. Det är väl ingen hemlighet att propositionen därför blev en besvikelse för många av utrikesdepartementets anställda. Man tyckte nog på sina håll att berget fött en råtta. Utskottet fäster självfallet stor vikt vid att tillfredsställande lösningar nu kan erhållas genom de aviserade avtalsförhandlingarna rörande dessa frågor. I ett särskilt yttrande till utrikesutskottets nu behandlade betänkande har herr Wijkman och jag uttryckt farhågor för att verkligheten kan bli den svåraste fienden vid förverkligande av förslaget om en enhetlig utrikestjänst och gemensam ansökningsprocedur för handläggande personal. Olika typer av tjänster kommer nämligen även i framtiden att kräva olika kompetensnivåer. Vid gemensam antagning av ny personal måste man utgå från att var och en av de antagna skall kunna användas på vilken befattningstyp som helst. För att en sökande skall kunna antas måste vederbörande därför ha den kompetens som behövs för de mest krävande tjänsterna. Lämpliga kandidater för andra typer av tjänster kommer då att kunna utestängas om de inte har dessa kvalifikationer. Ett sådant förfarande kan naturligtvis föra med sig olägenheter av skilda slag. Sådana hade kanske kunnat undvikas, om man bibehållit det hittillsvarande systemet men satsat hårdare än f.n. på ökade möjligheter till fortsatt utbildning och avancemang för därtill lämpade tjänstemän, vilken kategori de än tillhör. Vi har emellertid på moderat håll inte velat gå emot den föreslagna nya ordningen, som naturligtvis ur andra synpunkter är ganska harmlös. Men vi förutsätter att man noga följer utvecklingen och utvärderar de erfarenheter som man vinner. Om de befarade olägenheterna visar sig besvärande, måste man nämligen vara beredd att snabbt vidta därav föranledda förändringar.

som ju verkligen fyller den uppgift en titel skall ha, nämligen att placera in befattningshavaren på ett bestämt ställe.

Herr talman! Den föregående talaren herr Turesson, ledamot av utrikesutskottet, har ju inte något annat yrkande än utrikesutskottets. Jag skall fatta mig kort. Jag kan inte underlåta att beklaga att utrikesutskottets ordförande vid detta tillfälle är förhindrad att närvara. Han har nämligen lagt ned en oerhörd möda och ett energiskt arbete på denna reform. Han har både deltagit i utredningsarbetet och sedan också i utskottet låtit oss göra en mycket ingående prövning av detta ärende. Jag hyser alltså den tillförsikten att det betänkande som utrikesutskottet avgivit är så bra som det någonsin kan vara.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

i Lycksele : Herr talman! Frågor rörande Sveriges Radio har ägnats åtskilliga debattimmar i riksdagen. Det har då företrädesvis gällt synpunkter på programverksamheten och dess innehåll. Viss tid har väl också ägnats åt organisationsfrågor. Däremot har riksdagen inte funnit anledning att diskutera Sveriges Radios ekonomi under de senaste åren. Den debatt som har förevarit i ekonomiska frågor har klarats av i kulturutskottet, som under en följd av år lagt fram enhälliga förslag, med undantag för en reservation från vpk i fjol. Enigheten i riksdagen har inte varit uttryck för något slentrianmässigt godkännande av regeringens beräkningar. Tvärtom har Sveriges Radios ekonomi ägnats stort intresse och ingående överläggningar i kuiturutskottet under de år jag haft nöjet att vara med där. Utskottet har gjort en rad uttalanden angående vikten av kostnadsansvar inom företaget på alla nivåer. Mot den bakgrunden är utskottets ställningstagande till frågan om Sveriges Radios ekonomi mycket överraskande. Den stramhet som utskottet tidigare i år har uppvisat mot överbud är nu helt borta. Detta är så mycket mer överraskande som vi snart erhåller radioutredningens förslag. I det läget tycker jag att det finns all anledning att ta det försiktigt med utbyggnaden av verksamheten. Innan jag ytterligare kommenterar det betänkande som vi nu skall ta ställning till vill jag något referera kulturutskottets och riksdagens tidigare uttalanden i fråga om Sveriges Radios ekonomi. angelägenheten av kostnadsbesparande rationaliseringar inom Sveriges Radio. Man anknöt därvid till statsutskottets uttalande året innan om kostnadsansvarighet och underströk att det redan inledda rationaliseringsarbetet inom företaget måste bedrivas snabbt, energiskt och målmedvetet. Det bör resultera i konkreta beslut om rationaliserings och besparingsåtgärder. Man bör, skrev utskottet, beakta behovet av sådana organisatoriska förändringar som hos företagets anställda på olika avdelningar kan beräknas främja känslan av kostnadsansvar och viljan att medverka vid ett fortlöpande rationaliseringsarbete.

Med anknytning till denna skrivning avgav fru Ryding ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet som det är av intresse att notera i dag.

—- Det var 1974. Jag minns mycket väl diskussionen i utskottet på den här punkten. Vi frågade oss hur man kan mäta kvalitetsförbättringar genom att uttrycka dem i penningbelopp på detta sätt. Nog vet vi att många uttrycker kritik mot programverksamheten och menar att många program har för låg kvalitet. Den typen av kritik är inte ny, och den har förvisso också uttalats i riksdagsdebatter. Men att Sveriges Radio själv skulle inbjuda riksdagen att uttala att programmen håller en kvalitetsnivå som är 30 milj.kr. för låg var för många av oss litet överraskande. Riksdagen antog inte heller denna inbjudan i fjol. I årets anslagsframställning har emellertid inbjudan återkommit. Men nu anger Sveriges Radio att programkvaliteten ligger på en så låg nivå att ett betydligt högre belopp erfordras. Tillsammans med vissa medel för invandrarprogram och utbyggnad av regional TV önskar företaget för förbättrad programkvalitet 61 milj.kr. Det belopp som här har äskats ligger ovanpå de medel som erfordras för täckande av automatiska kostnadsstegringar. Regeringen har medgett en ökad medelstilldelning av 97,4 milj.kr. för nästa år. Det innebär en ökning från 609 miljoner till 707 miljoner. Det är således en väsentlig ökning som medges. Det beloppet beräknas lämna full täckning för kostnadsstegringar och därtill möjliggöra vissa förstärkningar när det gäller invandrarprogrammet. De begärda beloppen för utbyggnad av regional TV och för förbättringar av programkvaliteten har regeringen i år liksom i fjol inte ansett sig böra tillstyrka. Kulturutskottets majoritet har emellertid till min stora förvåning plötsligt gått ifrån sitt tidigare resonemang i de här frågorna. Utskottet är nu berett att godta mycket stora överbud. De borgerliga har skrivit sig samman om 35 milj.kr. medan vpk vill ge Sveriges Radio 55 milj.kr. utöver de 97 miljoner som regeringen föreslår. Det finns nu inte ett ord i utskottets majoritetsskrivning om kostnadsansvar, vilket utskottet tidigare varit så angeläget om att framhålla. Ett annat förvånande inslag i majoritetens behandling av den här frågan är att den inte tar hänsyn till att radioutredningen snart kommer att lägga fram sitt betänkande. Ifrån den socialdemokratiska gruppen har vi anfört att ett så kraftigt medelstillskott som här föreslås av motionärerna och reservanterna kommer att påverka utbyggnaden av radioföretaget och på ett olyckligt sätt föregripa radioutredningens förslag. Vi menar att frågan om utbyggnad av programverksamheten bör anstå under den korta tid som nu är kvar till dess att radioutredningens förslag föreligger. Slutligen har vi i reservationen 1 framhållit att en ökning av medelstilldelningen av den storleksordning som föreslagits måste få konsekvenser för mottagaravgifterna. När utskottsmajoriteten, så långt som den nu gör, tillmötesgår motionärerna borde den också ha föreslagit en höjning av mottagaravgifterna. Jag måste säga att här uppvisar såväl motionärer som utskottsmajoritet ett påfallande lättsinne. I motionen från vpk heter det att deras förslag om anslagshöjning kan bekostas med medel från radiofonden, varför det inte skulle medföra vare sig skattehöjning eller licenshöjning. Ja, så kan man naturligtvis se saken kortsiktigt. Men radiofonden är minsann ingen outtömlig källa alt Ösa ur. Vi har nu kommit i det läget att vi börjar skönja botten på fonden. Driftkostnaderna överstiger redan med regeringens förslag kraftigt intäkterna till radiofonden. Den ökade medelstilldelningen till Sveriges Radio som utskottet nu tillstyrker är ingen engångsanvisning. Den får till följd att verksamheten läggs upp på en kostnadsnivå som kommande budgetår är 35 milj.kr. högre än f. n. För påföljande år skall kostnads stegringarna räknas upp från denna högre nivå. Allt detta innebär att kostnadskurvan nu —- om riksdagen följer utskottsmajoriteten — uppvisar en betydligt brantare lutning. Och det innebär att en licenshöjning måste komma snabbt. Den måste bli kraftigare än vad den eljest skulle behöva bli. Om allt detta säger utskottsmajoriteten ingenting. Det är enligt min mening ett uttryck för lättsinne och opportunism. Att framstå som alla goda gåvors givare kan förstås vara angenämt. Men man kan ju inte låtsas som om gåvorna inte kostar något. Moderaternas ledamot i radioutredningen, Anders Björck, har nyligen gått ut och förkunnat att licenserna måste höjas kraftigt, ja drastiskt. Från 320 kr. till 580 kr. tror jag det var han sade. Jag vet inte vilken täckning han har för ett sådant uttalande. Men uttalandet ger mig än en gång anledning att påpeka att riksdagen bör avvakta radioutredningens betänkande innan den vidtar åtgärder som ytterligare accelererar kostnadsutvecklingen inom Sveriges Radio.

Herr talman! I den för några veckor sedan avlämnade kulturpropositionen refereras kulturrådets uppfattning om Sveriges Radio: ”Kulturrådet betraktar Sveriges Radio som en av de viktigaste kulturinstitutionerna för många konstnärsgrupper, både som forum för konstnärlig verksamhet och som inkomstkälla.” Någon reaktion från det ansvariga statsrådet på detta uttalande återfinns inte i propositionen.

Vi har alltså nu fått bekräftat att detta inte var ett förbiseende. Utbildningsministern, som tillika är kulturminister, saknar förståelse för Sveriges Radios kulturpolitiska roll. En annan, och inte heller otänkbar, förklaring är att han betraktar kulturskaparna som en ganska betydelselös grupp för de nya kulturpolitiska strävandena. Moderata samlingspartiets uppskattning av företaget Sveriges Radio är som bekant förenad med en rad kritiska synpunkter på dess verksamhet. I och för sig finner vi det uppenbart att företaget har skyldighet att upprätthålla en hög programkvalitet inom de ekonomiska ramar som statsmakterna beslutar. Men som bekant är inte alla statliga och s.k. samhällsnyttiga företag exemplariskt skötta. Sveriges Radios långsiktiga budget och finansieringsproblem behandlas f. n. av radioutredningen, och vi tycker inte det finns anledning att nu gå in på tänkbara orsaker till företagets ekonomiska situation och på vilka lösningar som skall tillgripas. Under tiden fram till dess radioutredningen presenterat sina förslag kan vi inte passivt acceptera rådande förhållanden. I folkpartiets radiomotion redovisas utförligt effekter av de nedskärningar som i olika avseenden skett. Så påpekas t.ex. att utnyttjandet av fristående skådespelare, musiker m.fl. under de tre fyra senaste åren har minskat med ungefär hälften. Kostnaderna för utomstående medverkande har minskat med drygt 3 milj.kr. sedan 1972/73, trots stigande löner, vilket i fast penningvärde innebär en minskning med en tredjedel. De socialdemokratiska reservanterna — det gäller reservationen 1 — har, trots att vi i utskottet försökt få dem att begripa problemen, inte förstått att här föreligger en för fristående kulturskapare allvarlig nedskärning. Av reservationen att döma föreställer de sig att utskottsmajoriterens förslag om ökad medelstilldelning innebär att vi önskar en utbyggnad av programverksamheten. En sådan har över huvud taget inte diskuterats. Enigheten är nog total i utskottet om att en sådan diskussion måste få anstå tills radioutredningen har fullgjort sitt uppdrag. Vad det här handlar om är att ge företaget möjlighet att åtminstone i någon mån återställa produktionen till det normala. Pengar finns i radiofonden. Att, som reservanterna föreslår, nu höja mottagaravgifterna vore enligt min mening också att föregripa radioutredningens förslag. Till utskottets betänkande finns fogad en reservation av de moderata ledamöterna. Från moderat håll anser vi det dess värre befogat att riksdagen ännu en gång erinrar Sveriges Radio om vikten av att företaget iakttar respekt för gällande regler, framför allt om saklighet och opartiskhet. I en avsevärd mängd fall har man klart kunnat märka att de fastlagda reglerna för programverksamheten inte har följts i erforderlig utsträckning. Enligt vår mening är det riksdagens skyldighet att för företaget påpeka att detta inte kan accepteras. Utskottsmajoriteten tar lätt på dessa allvarliga problem. Den anser det tillräckligt att tala om för motionärerna att reglerna återfinns i radiolagen och radioavtalet och att det finns en radionämnd. Vi tackar för dessa upplysningar, men kan inte undertrycka en önskan att få veta vad utskottsmajoriteten tycker om företagets sätt alt följa dessa regler. I motionen 1975/76:1979 med följdmotionen 2014 har vi lämnat synpunkter på den nuvarande monopolsituationen och angivit vår uppfattning om hur den framtida organisationen av radio och TV-verksamheten bör se ut. Vi har vidare föreslagit att radioutredningen skall få i uppdrag att beakta det som anförts; en naturlig åtgärd, kan man tycka. Den sittande radioutredningen bör väl i sitt arbete beakta vad olika grupper i vårt samhälle anser. Utskottsmajoriteten avstyrker utan motivering vårt yrkande. De moderata representanterna har reserverat sig också mot detta.
Herr talman! Först vill jag komplettera mitt tidigare inlägg med en sak som jag glömde. Bakom reservationen 1 står den socialdemokratiska gruppen i kulturutskottet, men där har namnet herr Johansson i Arvika fallit bort i betänkandet. Fru Diesen hävdar att utskottsmajoritetens förslag på 35 milj.kr. mer inte innebär någon utbyggnad av programverksamheten. Det är ju vad Sveriges Radio har begärt, och där går ni företaget till mötes i stor utsträckning. Vad vi föreslår är täckning för kostnadsstegringar i förhållande till tidigare verksamhetsår. Det belopp som ni lägger ovanpå kostnadstäckningen måste väl rimligtvis betraktas som pengar för en utbyggd verksamhet. Nej, säger fru Diesen, det är bara pengar för att återställa programkvaliteten. Den frågan hade vi uppe till behandling i fjol. Då var vi överens om att man inte kunde hantera detta så att man lägger på speciella pengar som rubriceras som kvalitetspengar. Jag utgår ifrån att hela beloppet måste in i den bilden när det gäller att bedöma kvalitet, och där har Sveriges Radio enligt vårt förslag 707 milj.kr. att röra sig med. Inom den ramen bör det gå att åstadkomma mycket av kvalitet. Det kan ju inte vara så att dessa 35 milj.kr. skall vara kvalitetspengar och de andra pengarna något slags grundbelopp. Att yttra sig om höjda avgifter, säger fru Diesen, vore att föregripa radioutredningen. Det är en mycket bristfällig logik i det resonemanget. Ni vidgar frikostigt utgiftsramen för Sveriges Radio och menar att det inte är att föregripa radioutredningen. Däremot hävdar ni att om man höjer inkomsterna för Sveriges Radio, så är det att föregripa radioutredningen. Jag kan inte förstå den sortens logik, utan jag betraktar det fortfarande som undanflykter. Man vill inte ta de obehagliga bitarna av detta paket utan bara de bekväma och överlämna åt andra att klara de svårigheter som uppkommer.
Herr talman! Jag vill hävda att det inte i första hand är en utbyggnad av programverksamheten som det här rör sig om, utan det är en höjning av programkvaliteten. Jag tror också att det inte bara är vi här i riksdagen utan alla TV-tittare som har kunnat märka den påfallande sänkning av programkvaliteten som ägt rum i och med att man på Sveriges Radio har tvingats avstå från att göra egna program och i stället i allt större utsträckning får fylla ut programtiden med inköpta serier. Det gäller här också sambandet med att bereda kulturskaparna möjligheter att medverka 1 Sveriges Radio i större utsträckning än vad som sker i dag. Nu är ju de möjligheterna närmast obefintliga. Jag menar att det är Sveriges Radios kulturpolitiska ansvar som måste betonas i detta sammanhang.

Herr talman! Frågan om televisionen och ljudradion har stått på riksdagens föredragningslista under många år, det är riktigt. Och att vän sterpartiet kommunisterna hittills har drivit en konsekvent linje i denna fråga har utskottets vice ordförande här redogjort för. Vi är i vårt parti medvetna om den påverkan massmedierna utövar, inte minst då radio och TV, som når ut med sina program till den övervägande delen av svenska folket. Det ”kulturutbud” som görs och den upplysningsverksamhet som bedrivs i dessa medier är kanske det enda som erbjuds många människor. Och då måste man enligt vår mening skapa garantier för ett kvalitetsmässigt gott utbud. | Vänsterpartiet kommunisterna känner en allvarlig oro över vad som händer med Sveriges Radio. Den kvalitetsförsämring och utarmning av programmen som blivit en följd av anstlagspolitiken har varit till allvarlig skada för hela det svenska kulturlivet. Först och främst drabbas publiken. Den nuvarande programutvecklingen mot allt fler utländska importer, mera skvalprogram, drastiska paniknedskärningar, ökat gehör för kommersiellt tänkande hos ansvariga chefer och mindre utrymme för experiment med nya programformer går stick i stäv med den kulturpolitiska målsättning som antogs av riksdagen 1974. Sveriges Radio tvingas köpa alltför många ”billiga” program från utlandet, i första hand från USA och England. Många av dessa program präglas av reaktionärt innehåll, underhållningsvåld och falsk lyckomoral, presenterat i utländska dåliga seriefilmer. Det är vad vi erbjuder i allt större omfattning. Och det strider mot de värderingar av kultur som arbetarrörelsen i vårt land alltid har haft. Även om enbart höjda anslag inte garanterar ett bättre programutbud ' står det klart att genomförandet av de krav vi ställer fordrar ett ökat ckonomiskt underlag. Vänsterpartiet kommunisterna har år efter år varit ensamt om att här i riksdagen kräva större anslag för programverksamheten i radio och TV. för åtgärder mot nedskärningarna och den försämrade programkvaliteten. Nu är vi inte längre ensamma om den bedömningen. Enligt utskottsmajoritetens mening är det ofrånkomligt att medelsbehovet för nästa budgetår bedöms med utgångspunkt i den faktiska situationen när det gäller programverksamheten. En väsentlig synpunkt härvidlag är att radio och TV spelar en viktig roll i strävandena att förverkliga kulturpolitiska mål. Skillnaden är bara den att utskottsmajoriteten vill öka anslaget med 35 milj.kr., medan vi anser att Sveriges Radio och TV skall få hela det belopp som man där anser nödvändigt för ett förbättrat programutbud. Det förbättrade programutbudet vill man uppnå genom insatser på tre områden, nämligen för utnyttjande av utomstående, kvalificerade krafter, för mera genomarbetade program och för vidareutveckling av den egna personalen. Detta sammanfaller helt med vårt partis uppfattning. Utöver detta framhålls behovet av en vidgad programverksamhet för invandrare, vilket vpk också stöder I en motion. Vissa krav ingår i överenskommelsen, sammanfattade i radioavtalet. I övrigt är alla partier ense om den centrala roll radio och TV har som kulturförmedlare. Såvitt jag har kunnat bedöma är vi också eniga om att en programutarmning skett under scnare år. Jag skall inte föregripa behandlingen av proposition 135 om den statliga kulturpolitiken, som till stor del behandlar skilda kulturarbetares ekonomiska trygghet. Men jag vill säga att det av många motionsyrkanden framgår att detta görs bäst genom skapandet av flera arbetstillfällen, vilket också stämmer överens med kulturarbetarnas egna önskemål. Det finns i dag såväl enskilda som fria grupper, såväl författare, musiker, dansare och dramatiker som teatergrupper med artister av olika slag som inget högre önskar än att ställa sin förmåga och sina kunskaper till förfogande för program. Det finns anställda inom Sveriges Radio, vilkas yrkeskunnande inte utnyttjas för skapande programverksamhet. Egenproduktionen för TV inom Sveriges Radio har minskat kraftigt, både i fråga om antalet sändningstimmar och i relation till den totala sändningstiden. Minskad egenproduktion betyder färre arbetstillfällen och färre möjligheter till engagemang för kulturarbetarna. Under de scnaste åren har konstaterats ett minskat utnyttjande av de fria kulturskaparna. Kulturarbetarna som drabbas av de minskade arbetsmöjligheterna har genom sina fackliga organisationer försökt göra de ansvariga uppmärksamma på sina problem. Ytterst har de riktat sig till regeringen och de riksdagspartier som hittills vägrat ge tillräckliga anslag för programverksamheten. Vpk stöder kulturarbetarnas kamp för sina intressen. Det är samtidigt en kamp mot kommersialiseringen, som spelar en tilltagande roll inom hela kultursektorn. Massproduktionskultur där inte kvalitet utan lönsamhet och vinst är avgörande måste stävjas, här liksom på andra kulturområden. Detta måste bevakas av arbetarrörelsen tillsammans med de kulturarbetare som vill bevara och utöka den progressiva kulturen. Det finns ingen rimlig anledning att samla pengar i en fond samtidigt som man konstaterar en sedan länge pågående nedrustning av programverksamheten. Samma motivering kan användas när det gäller lokalradion, som skall fylla behovet av en allsidig täckning av lokala händelser och rörelser i den egna trakten. Det gäller också att utnyttja lokala kulturkrafter i egenproducerade program. Då behövs både tekniska och personella förstärkningar, dels för att kunna framställa egna självständiga program, dels för att programmen skall kunna utnyttjas både lokalt, regionalt och på riksplanet, om de har ett allmänt intresse. I exempelvis Norrlandsdistriktet har man ingen anställd som kan vara samordnare av den lokala programverksamheten. vilket enligt vår mening är nödvändigt. Det är viktigt att man i uppbyggnadsskedet får möjligheter att arbeta med kva Hificerad och tillräcklig personal och fullgoda tekniska resurser. ”--- Om förslaget om lokalradio antas av riksdagen i dag, får vi åtminstone vissa garantier för lokal debatt och allsidig information, även om nätet av tidningar redan har tunnats ut. DLokalradion får emellertid enligt min mening inte bara bli en rapp nyhetsradio. Den bör spegla områdets kulturliv. Den bör kunna bygga upp nya kontakter och låta fler människor komma till tals.” Vi är överens med utbildningsministern om att det är så lokalradion skall fungera men tvivlar på förutsättningarna med de begränsade ekonomiska resurser som finns. Beträffande dragningsrätten har vi gått på Sveriges Radios förslag att den upptas till 30 milj.kr. 1976/77. Alla vet att det i dagens läge kan vara svårt att göra hållbara kostnadsberäkningar, och dragningsrätten skulle då kunna bli den garanti som säkrar planerad verksamhet så att man kan undvika paniknedskärningar. Sveriges Radio har byggt sina beräkningar på en kostnadsökning med 15 96 men kan först vid oktober månads ingång göra en tillförlitlig uppskattning av kostnadsökningarna. En summa på 30 milj.kr. är ju liten om man ser till hela kostnaden för Sveriges Radios verksamhet.

Herr talman! Som flera talare redan har påpekat är ljudradion och framför allt televisionen ett kärt debattämne såväl i pressen som i åtskilliga församlingar och här i riksdagen. Debatten under det senaste decenniet har kretsat kring programmens innehåll, kring radioverksamhetens uppbyggnad och organisation. De senaste åren har, som herr Andersson i Lycksele påpekat, debatten i hög grad rört sig kring Sveriges Radios behov av ytterligare medel för att hålla programutbudet på en hygglig nivå. Det har, som herr Andersson också framhöll, inte diskuterats så mycket i kammaren men desto mer i pressen och i kulturutskottet. I år befinner vi oss i den situationen att den radioutredning som arbetat sedan 1974 har lovat komma med sina förslag i höst. Radioföretagets akuta ekonomiska problem har därför varit det väsentligaste i år och kanske också förra året. Men det är inget nytt problem. Redan verksamhetsåret 1969 69, sista året då vi hade bara en TV-kanal. Som jag ser det har situationen inte förbättrats därefter annat än något enstaka år. Utvecklingen har i stort sett varit den motsatta. Det har naturligtvis ett direkt samband med kostnadsökningarna. Utskottet och riksdagen har, som herr Andersson påpekade, intagit en tämligen kärv hållning när det gäller Sveriges Radios äskanden om ytterligare medel. Det har förts en ganska intensiv debatt under åren om huruvida Sveriges Radio slösar eller inte slösar med sina medel. Många vädrar sina personliga erfarenheter av hur det går till vid programinspelningar och liknande. Samtidigt har Sveriges Radio självt genomfört en omfattande rationaliseringsutredning och visat klara am bitioner att göra vad företaget kan för att förbättra den ekonomiska situationen och vidta åtgärder som har besparande konsekvenser. I år har vi alltså inte funnit skäl att inta samma strikt snäva och strama hållning som tidigare. Vi har stannat vid att granska den aktuella ekonomiska situationen, och det är den som har föranlett utskottsmajoritetens ställningstagande. Det är odiskutabelt att antalet egenproducerade program minskat under de senaste åren och att de riskerar att minska ytterligare. Det är också alldeles klart att man av kostnadsskäl har tvingats minska antalet medverkande krafter utanför radiohuset. Man måste minska antalet medverkande i enskilda program. Teaterförbundet har använt året 1971 77, kommer Sveriges Radio ati kunna erbjuda bara hälften så många sysselsättningstillfällen för skådespelare, regissörer, författare, musiker osv. Detta är beklagligt av flera skäl. Det gälter Sveriges Radios möjligheter att fylla sina kulturpolitiska uppgifter, att ge ett gott program till tittarna runt om i landet. Men det har också en annan tråkig effekt, som har påpekats av både fru Diesen och fru Nordlander, nämligen att antalet arbetstillfällen har minskat kraftigt för frilansarna, för dem som står utanför Sveriges Radio. Det har också resulterat i att det i vinter har uppstått en konfliktsituation mellan Teaterförbundet och Sveriges Radio. Teaterförbundet vilar f.n. på hanen i avvaktan på riksdagens ställningstagande om någon timme. Det är på grund av den här situationen, att programutbudet odiskutabelt fått en försämrad kvalitet, som utskottsmajoriteten föreslår en höjning av anslaget till den allmänna programverksamheten med 35 milj.kr. utöver propositionens förslag. Socialdemokraterna i utskottet ställer sig avvisande. De vill nöja sig med det belopp som föreslås av regeringen. De anser att det innebär full kompensation för såväl icke förutsedda kostnadsökningar under innevarande budgetår som beräknade kostnadsstegringar under budgetåret 1976/77. Under utskottsbehandlingen fick vi ta del av ett rikt siffermaterial, framlagt av såväl departementet som Sveriges Radio. Ytterligare material har lagts fram under diskussionen i pressen. Jag tror att det är meningslöst att här ytterligare gå igenom sifferunderlaget och beräkningarna. Utskottets majoriteter ifrågasätter på goda grunder att den i propositionen föreslagna anslagsökningen täcker kostnadsökningarna, i synnerhet om man tar hänsyn till den ökning av tiden för sändningar till invandrargrupper som radion kommer att genomföra och dessutom tillkomsten av lokalradion — den medför ju ökade kostnader för Sveriges Radio för bevakning av lokalnyheter av riksintresse. Allt detta talar för att den höjning av anslaget som socialdemokraterna vill vara med om inte täcker kostnadsökningarna. Men jag tror, som sagt, att det är meningslöst att här bolla med siffror som ingen kan hålla i minnet - man behöver en svart tavla och en bra bunt kritor för att klara av den saken. Utskottsmajoritetens förslag innebär att Sveriges Radio får möjligheter att vidta vissa åtgärder i syfte att höja programverksamhetens kvalitet. Här hänvisar utskottet till Sveriges Radios anslagsäskanden. Där sägs att man vill förbättra programkvaliteten genom ett vidgat utnyttjande av utomstående kvalificerade krafter och att man önskar ökade resurser för att göra mer genomarbetade program och större insatser för vidareutveckling av den egna personalen. Enligt reservationen 1 och vad herr Andersson i Lycksele nyss sade skulle detta på ett olyckligt sätt föregripa de förslag om en utbyggnad som just nu slutbehandlas inom 1974 års radioutredning. Jag tror inte att man kan tala om en urbyggnad - på den punkten instämmer jag helt med bl.a. fru Diesen. Det är inte fråga om att bygga ut verksamheten, utan det gäller att drerställa den kvalitet som har gått förlorad under senare år. Jag kan återigen peka på det faktiska förhållandet som Teaterförbundet har påvisat: med den kostnadsutveckling som skett har Sveriges Radio inte haft råd att engagera utomstående krafter i den utsträckning som man «tidigare kunde göra, och om propositionens förslag går igenom kommer man under nästa år att kunna sysselsätta bara hälften så många konstnärer ur olika grupper som man kunde göra för ett antal år sedan. Det är alltså inte fråga om en utbyggnad, utan det är fråga om att i görligaste mån återgå till tidigare programstandard. Utskottsmajoriteten vill alltså bättra på Sveriges Radios driftbudget med så där 5 94. Om det på ett olyckligt sätt påverkar radioutredningens kommande förslag, som herr Andersson i Lycksele påstår, begriper jag sannerligen inte vad 1974 års radioutredning sysslar med! Jag har utomordentligt svårt att föreställa mig att man på något vis kan föregripa utredningens förslag genom denna åtgärd i marginalen. Herr Andersson var fundersam över hur man mäter kvalitet. Vad är kvalitetspengar? frågade han. I år vill Sveriges Radio ha 61 milj.kr. för att bättra på kvaliteten i jämförelse med närmast föregående år och uppnå en tidigare programstandard. Vad är 35 milj.kr. extra kvalitet i år, om nu utskottets förslag går igenom? 35 milj.kr. kvalitet — finns det? Ja, det finns, herr Andersson. Vi har diskuterat detta ingående i utskottet. Har man råd att engagera flera kvalificerade människor, får man faktiskt ett bättre programutbud. Har man möjlighet att låta de enskilda producenterna, när de lägger upp sin budget för olika program i Sveriges Radio, få litet mer pengar att röra sig med så att de kan lägga ner mer tid och arbete på att fullfölja sin produkt, blir produkten bättre. Det finns ett utomordentligt klart och enkelt samband mellan kvalitet och pengar. Det är därför vi över huvud taget driver en kulturpolitik i detta land. I reservationen 1 tar man också upp mottagaravgifterna. Man anser att det är rimligt att föreslå en höjning av mottagaravgifterna, eftersom de anvisade medlen till Sveriges Radio ökas med 35 milj.kr. Det är riktigt att rundradiofonden håller på att tunnas ut. Det är ingen nyhet. Men det faktiska förhållandet är att reservanterna föreslår att fon den totalt skall belastas med något under en miljard kronor - de kostnader som Sveriges Radio enligt propositionen drar kommande år. Vi i utskottsmajoriteten vill förbättra denna miljard med ytterligare 35 milj.kr. Procentsatsen kan vem som helst räkna ut. Det kan naturligtvis inte innebära någon radikal försämring av fondens situation just nu! Men visst måste mottagaravgifterna höjas — däri har herr Andersson fullständigt rätt — och de måste höjas snabbt. De har varit låsta och legat på samma nivå sedan oktober 1971. Fonden håller på att tunnas ut så att det snart inte är någonting kvar av den. Om inte radioutredningen redan aviserat att den skall föreslå en höjning av mottagaravgifterna, licenserna, hade utskottsmajoriteten utan tvekan nu föreslagit en höjning. Det vore då ofrånkomligt. Men nu kan vi i lugn och ro vänta på utredningens förslag. Min förhoppning är f.ö. att utredningen skall föreslå att mottagaravgifterna höjs successivt efter någon lämplig indexskala eller liknande. Det kan inte vara klokt att låta avgifterna ligga stilla i fem sex år för att sedan göra en drastisk höjning och därefter åter låta dem ligga stilla ; fem sex år. Jag hoppas på ett klyftigt förslag från radioutredningen. I reservationen 3 har fru Nordlander tagit upp lokalradion. Sveriges Radio har äskat 41,2 milj.kr. för lokalradions driftkostnader. I propositionen har detta prutats ner till 36,3 milj.kr., vilket utskottets majoritet har accepterat. Det är naturligtvis en avvägningsfråga. Mycket talar för att lokalradioverksamheten bör få en förstärkning. Men utskottets majoritet har enats om att lägga hela höjningen, 35 milj.kr., på den allmänna programverksamheten. Det kan väl betraktas såsom ett led i den strama ekonomiska hållning som utskottet intar gentemot Sveriges Radio. I reservationen 4 tar fru Nordlander upp den s.k. dragningsrätten. Den avser sedan länge 15 milj.kr., och Sveriges Radio har begärt att den skall utökas till 30 miljoner. Reservanten stöder företagets framställning, men utskottet i övrigt har inte funnit skäl att föreslå någon ändring vad gäller det belopp som dragningsrätten skall omfatta. Systemet med dragningsrätt har alltid varit ett otympligt försök att klara de ekonomiska bekymmer som kan drabba radioföretaget mot slutet av verksamhetsåret. Dragningsrättens existens hänger samman med att Sveriges Radio tilldelas medel för ett år i taget, en ordning som inte medger en effektiv långtidsplanering och som förhindrar radion att så att säga av egen kraft möta oförutsedda kostnadsökningar. Det är min varma förhoppning att radioutredningens betänkande skall innehålla sådana förslag om finansiering av verksamheten att dragningsrätten nu diskuteras för sista gången i kammaren. och TV-verksamhetens organisation. Det vore en förgäveshandling att nu ge 1974 års radioutredning helt nya och omfattande direktiv. Utredningen har ju kommit in i slutarbetet. Reservanterna är för sent ute. I reservationen sägs också att Sveriges Radio inte på ett korrekt sätt följer gällande programregler, och reservanterna föreslår därför ett uttalande av riksdagen. Det är en recidivreservation som bygger på en recidivmotion, och utskottets ställningstagande är ett recidivställningstagande. Det har ju diskuterats gång på gång hur radion respekterar avtalet med staten om programverksamheten. Fru Diesen frågade hur utskottsmajoriteten såg på frågan, om Sveriges Radio verkligen följer reglerna i avtal och lag. Utskottsmajoriteten har inte gjort något uttalande på den punkten. men jag tror jag kan säga att man tycker att radioföretaget har föl:t avtalet ganska hyfsat. Som ledamot av radionämnden kan jag för min del säga att jag tycker att Sveriges Radio har följt avtalet riktigt hyfsat. Här bör naturligtvis erinras om att regeringen förebådat att den ämnar säga upp avtalet mellan staten och Sveriges Radio till den 30 juni nästa år, då det löper ut. En formulering i budgetpropositionen kan knappast tolkas på annat sätt. Jag bör väl också påminna om att en utredning lagt fram förslag om en ny organisation för radionämnden som skall ge oss en effektivare radionämnd. Det förslaget har lämnats till radioutredningen för beaktande. Jag gissar att det kommer förslag om en förstärkning av radionämndens resurser. I reservationen 6 påpekar fru Nordlander att det är angeläget att programmen i ljudradio och television inte medverkar till att sprida diskriminerande uppfattningar kring kvinnan. Reservanten yrkar att riksdagen bör uttala att ett stadgande i ett nytt avtal bör innehålla regler som förhindrar sådan diskriminering. : Vi är naturligtvis alla i utskottet ense om att en diskriminerande programverksamhet inte skall förekomma, oavsett den nu riktar sig mot kvinnor eller män. Om en sådan förekom i dag, skulle det utan tvivel utgöra ett brott mot gällande avtal, främst det avsnitt där det sägs att Sveriges Radio i sin verksamhet skall hävda de grundläggande demokratiska värdena. I övrigt finner naturligtvis utskottet att det är mindre välbetänkt att nu göra ett uttalande om vad ett nytt avtal bör innehålla. : Radioutredningen befinner sig som sagt i upploppet av sitt arbete. I reservationen 7 önskar fru Nordlander ökad sändningstid i såväl ljudradio som television på invandrarspråk. Sveriges Radio har som bekant - det har sagts många gånger i kammaren — stor självständighet i sin programverksamhet, dvs. en självständighet inom de huvudregler som dragits upp av riksdagen. Av det skälet har riksdagen alltid avstått från uttalanden vad: gäller enskilda drag i programpolitiken. Det tillkommer som bekant radionämnden att i efterhand granska enskilda program, programinstag eller programområden och undersöka om de följer de givna huvudreglerna. Radionämnden har granskat just den programverksamhet som vänder sig till invandrarna. Enligt 7 § i avtalet skall Sveriges Radio också tillgodose minoritetsgruppers intressen. Radionämnden fann vid sin granskning att programverksamheten var tillfredsställande vad angick de finsktalande grupperna i landet, men man konstaterar också att övriga grupper — jugoslaver, greker, turkar - kommit på undantag. Det här uttalandet gjordes i maj förra året. Program riktade till dessa språkgrupper har ökat sedan dess. Och för verksamhetsåret 1976/77 har radioföretaget, som redan påpekats, begärt ökade medel för att just ytterligare förbättra programmen på detta område. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Jag uppfattar att herr Sundman nu intog den positionen att utskottet visserligen tidigare enhälligt visat en kärv attityd när det gäller Sveriges Radios ekonomi men att majoriteten inte hade funnit att det nu fanns skäl att behålla denna kärva attityd. Detta är något märkligt mot bakgrund av att regeringens förslag redan det innebär en kraftig höjning av medelsanvisningen. Därtill kommer den utbyggnad av lokalradion som nu sker. Vidare skall radioutredningen inom kort lägga fram sitt betänkande. Sedan kommer herr Sundman in på Sveriges Radios kulturpolitiska uppgifter och säger att det finns naturligtvis ett samband mellan kulturpolitik och pengar. Ingen förnekar det. Men Sveriges Radio erhåller enligt reservationens förslag 707 milj.kr. att röra sig med, och inom den ramen bör det rymmas rätt mycket av kulturpolitiska insatser. Den här diskussionen liknar rätt mycket bilden av att plocka russin ur kakan. Jag minns mycket väl diskussionen i utskottet 1974. Herr Sundman och några till ville ha ytterligare 16 miljoner till Sveriges Radio. Vi fick då från Sveriges Radios sida veta att om man inte fick de här pengarna skulle de och de programmen bortfalla. Man inbjöd alltså riksdagen att ”reagera”, därför att sådana här populära program kan man naturligtvis inte vara med om att plocka bort. Det var nämligen populära program som man redovisade såsom hotade. Detsamma var förhållandet i fjol när man ville höja med 30 miljoner. Vid båda tillfällena intog utskottet en avvisande attityd och menade att man kan inte gå in på den här sortens diskussion och säga att ni behöver litet extra pengar för att plocka in några goda russin i kakan, utan frågan måste ses i sin helhet. Självfallet har Sveriges Radio ett stort kulturpolitiskt ansvar — inom ramen för de rätt generöst anslagna medlen på 707 milj.kr. Det innebär enligt vårt sätt att se full kostnadskompensation. Det vill nu herr Sundman inte gå in och: diskutera. Han tycker att det är meningslöst och säger alt utskottsmajoriteten ifrågasätter om det är full kompensation. Jag har inte kunnat hitta något uttalande om det i utskottets skrivning, men jag kan heller inte minnas att det under vår diskussion i utskottet anfördes någon tveksamhet på den punkten. Sedan vill jag påpeka att i reservationen också anvisas att om kostnadsstegringarna blir oväntat högre, finns möjligheten — liksom fallet har varit i år —- att i efterhand kompensera det. Detta är alltså täckt i reservationen.
Herr talman! Jag vill hävda att utskottet även i år intar en kärvhet och stramhet vad gäller hållningen i ekonomiska hänseenden gentemot Sveriges Radio. Sveriges Radio ville ha mer pengar än utskottets majoritet vill gå med på. Den kärvheten tror jag är väl avvägd just i år. Det är ett lagom mått av kärvhet: Vi har gjort det övervägandet att det — för att behålla och i någon mån höja programkvaliteten — behövs litet mer pengar. Det vill vi skjuta till. Frågan om kompensation för kostnadsökningarna är ett besvärligt kapitel att resonera om. Jag sade förut att det har presenterats så mycket siffror att vi knappast kan diskutera dem här i kammaren. Vi behöver en svart tavla och en stor bunt kritor för att klara den saken. Det är faktiskt på det viset att kostnaderna föregående år ökade med 17 4, medelsanvisningen med 16 96, året dessförinnan var kostnadsökningen 15 96 och medelsökningen 12 96, ännu et år tidigare var kostnadsökningen 12 96 och ökningen av medel 6 94, om jag tolkar mina anteckningar rätt. Så kan vi hålla på i timmar och lägga fram sådana här siffror. De kan diskuteras från olika håll och kanter — de här siffrorna har jag fått från radiochefen - och det är den diskussionen som jag menar att det är meningslöst att föra här i kammaren. Siffrorna kommer bara att fladdra förbi. Vi har övervägt siffrorna i utskottet och tagit ställning med utgångspunkt i våra överväganden. Vi tvekar om kostnadsökningarna kommer att täckas genom det förslag budgetpropositionen innehåller; i vart fall är vi övertygade om att man — om man skall hålla kvaliteten hygglig - måste öka anslaget i enlighet med utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Ytterligare några ord om kompensationen för kostnadsökningar. Herr Sundman tycker att detta är besvärligt att diskutera. Ja, det är riktigt, vi kan inte dra siffrorna här. Men en deklaration kan väl herr Sundman ändå kosta på sig! Vi har diskuterat i utskottet och där har vi haft siffrorna att tillgå. Vi reservanter menar att Sveriges Radio, med den skrivning vi har, ges full kompensation för kostnadsökningarna.

Vi behöver inte siffror: Vi behöver bara en deklaration: Vi menar att full kompensation för kostnadsökningarna ges. Sedan vill jag ta upp frågan om mottagaravgifterna, som herr Sundman talade om i sitt huvudanförande. Det står ingenting om dem 1 majoritetsskrivningen, men här har herr Sundman deklarerat: Visst måste mottagaravgifterna höjas. Jag tycker att det var en bra deklaration. Jag tycker bara att det är synd att herr Sundman och övriga på den borgerliga sidan inte har tagit konsekvenserna av det ställningstagandet och skrivit in det i betänkandet. Det måste ändå vara en mycket viktig bit i den här diskussionen. De borgerliga medverkar mycket aktivt till att påskynda en licenshöjning genom det bud de här lägger för Sveriges Radios ekonomi. Licenshöjningen kommer snabbare och den kommer att bli kraftigare än den eljest skulle behöva bli. De konsekvenserna kan ni inte smita undan genom att bara hänvisa till att radioutredningen har aviserat kostnadshöjningar och licenshöjningar. Vi får diskutera radioutredningens betänkande i dess helhet när det läggs fram. Nu föregriper ni radioutredningen på en punkt, nämligen när det gäller kostnadsutvecklingen inom Sveriges Radio, men ni tar inte konsekvenserna av det genom att anvisa hur Sveriges Radio skall täcka kostnadsökningarna med motsvarande inkomster.
Herr talman! Det är alldeles självklart att avgifterna måste höjas på litet sikt. Det kan vem som helst räkna ut genom att bara titta på siffermaterialet. Om nu höjningen med 35 milj.kr. mot bakgrunden av kostnadsbelastningen på radiofonden med 1 miljard får en så avgörande och drastisk betydelse, blir jag verkligen litet förvånad. Det är klart att radiofonden tunnas ur litet snabbare om man ökar på uttaget med 35 milj.kr... men det medför ingen kris för det närmaste året, och sedan räknar vi med att det kommer att bli en höjning. Vi har diskuterat detta ingående i utskottet. Vi har beräknat vad den nuvarande avgiften 320 kr. för färg-TV motsvarar i 1971 års penningvärde, dvs. när avgiften fastställdes. Jag vill minnas att svaret är 140 kr. Vad som hänt är alltså att under fem till sex år mottagaravgiften i realiteten varje år har sänkts. Om man jämför med prishöjningarna på t.ex. kvällstidningar, kan man se hur stora förändringarna varit. Det är min bestämda uppfattning att det är olyckligt att mottagaravgiften varit låst under en så lång period — jag talar på den punkten för mig själv och inte för utskottsmajoriteten — och det är tråkigt att vi nu måste genomföra en drastisk höjning. Det hade kunnat undvikas. Men när nu utredningen aviserat att man tänker lägga fram förslag om höjning av avgifterna och sannolikt också — det är min förhoppning i varje fall — om ett system med en kontinuerlig höjning av avgifterna från år till år, så att man håller jämna steg med penningvärdeförsämringen, finns det naturligtvis inget skäl för utskottet att komma med ett förslag. Det vore ju meningslöst i det här sammanhanget. Sedan frågade herr Andersson i Lycksele inledningsvis om inte reservationen 1 innebar full kostnadskompensation med tillägget att man får ytterligare 15 miljoner genom dragningsrätten. Det är möjligt att det blir en hygglig kostnadskompensation, om man anvisar ytterligare 15 milj.kr. med hjälp av dragningsrätten.

Herr talman! Radio och TV når in i nästan varje svenskt hem med sine program. Praktiskt taget varje hushåll har en eller fiera radiomottagare, och TV-apparater finns i ca 90 "a av hushållen. Distributionsnätet täcker hela landet. För ljudradions det är det nu utbyggt för total täckning med samtidig sändning av tre program. Också vad gäller TV 1 är täckningen i det närmaste fullständig, och TV 2 kan ses av drygt 99 "6 av befolkningen. Detta gör självfallet radio och TV till det ledande kultur-, underhållnings och informationsmediet i landet. I stort sett alla kan ta del av programutbudet. En operaföreställning i TV når miljoner människor, av vilka de flesta normalt inte har möjlighet att se opera. Utvecklingen i olika delar av världen kan följas via radions och televisionens nyhetsoch informationsprogram. Ledande svenska och utländska artister kan avnjutas i underhållningsprogram utan att man måste betala höga entréavgifter. Radio och TV rymmer alltså utomordentliga möjligheter att göra människor delaktiga av ett brett kulturutbud, att skänka underhållning och förströelse och att sprida information om vad som händer i nuet. Men förutsättningen är att programverksamheten är av hög kvalitet, är omväxlande och tillgodoser olika smakriktningar. Ett mångsidigt programutbud är viktigt också från en annan utgångspunkt. Yttrandefriheten är en hörnsten i demokratin. Den är det främsta medlet mot maktmissbruk och förstelning. Därför är det viktigt att massmedierna speglar samhällsdebatten i vid mening och ger utrymme för olika åsikter. Det gäller i synnerhet ett företag som Sveriges Radio med dess ensamrätt. Program verksamheten i radio och TV måste därför präglas av stor bredd både i fråga om åsikter och i fråga om ämnen. Ett villkor för det är att det finns utrymme att engagera utomstående programskapare och medverkande. Avtalet mellan staten och Sveriges Radio anger några huvudpunkter för programverksamheten: Sveriges Radio skall upplysa om nuets händelser och orientera om viktigare kultur och samhällsfrågor. Mindre gruppers intressen av mer särpräglad natur skall i möjlig mån tillgodoses. Programverksamheten skall präglas av skälig balans mellan olika åsikter och intressen och av opartiskhet och saklighet. Möjligheterna att uppfylla dessa punkter är givetvis till stor del beroende av de ekonomiska resurser som ställs till företagets förfogande. De senaste åren har kostnaderna för Sveriges Radio stigit kraftigt till följd av den allmänna pris och löneutvecklingen. Det har skett trots att antalet anställda varit i stort sett oförändrat sedan 1973. De medel som riksdagen ställt till förfogande har inte motsvarat de ökade kostnaderna. Kostnadsutvecklingen har därför fått mötas med rationaliseringar och inskränkningar som i hög grad gått ut över programverksamheten. Jag vill peka på några konsekvenser: | Den totala sändningstiden i TV har minskat. 1972/73 var TV 2 fullt utbyggd. Då sände de båda kanalerna tillsammans ca 90 timmar i veckan. Därefter har sändningstiden successivt skurits ner och är i år endast ca 80 timmar i veckan. Nedskärningen har gått ut över de flesta områden: Tiden för nöjesprogram har minskat med 30 ;. Tiden för politik, samhälle, teknik och ekonomi har minskat med 20 "a. Det har skett en förskjutning mot billigare programformer med två medverkande. Filmer får ersätta teaterpjäser; i stället för showprogram sänds magasinsprogram osv. Utbudet av radioteater har också minskat. 1972/73 sände ljudradion tio föreställningar i veckan, inkl. repriser. fr.o.m. februari i år har man bara råd att sända sex och ytterligare nedskärningar är planerade. Egenproduktionen för TV inom Sveriges Radio har minskat kraftigt både i fråga om antalet sändningstimmar och i relation till den totala sändningstiden. 1972/73 svarade egna produktioner för 43,5 timmar av sändningstiden varje vecka. Förra året var motsvarande siffra 38,1 timmar per vecka och i år kan en ytterligare nedgång med närmare 2 timmar per vecka förutses. Den minskade egenproduktionen har inte motsvarats av ökade inköp från fristående svenska producenter. I stället har också de minskat. För tittare och lyssnare har den beskrivna utvecklingen inneburit att de haft tillgång till färre program än tidigare, att de måste välja inom ett smalare utbud, att de haft färre chanser att få se ledande svenska och utländska artister och att de haft allt mindre möjligheter att få speciella intressen tillgodosedda. " Men det är inte bara tittare och lyssnare som drabbats av nedskärningarna för Sveriges Radio. Verkningarna har varit kännbara också för skådespelare, musiker, författare och andra för vilka Sveriges Radio har varit och är en viktig uppdragsgivare. Billigare program innebär att man inte anlitar utomstående i samma utsträckning som tidigare. Minskad egenproduktion innebär färre möjligheter till engagemang för skådespelare och andra kulturarbetare. Under de tre fyra åren har utnyttjandet av fristående skådespelare, musiker och andra kategorier minskat med ungefär hälften. Det återspeglas i kostnaderna för utomstående medverkande som minskat med drygt 3 milj.kr. sedan 1972/73 trots stigande löner. I fast penningvärde innebär det en minskning med närmare en tredjedel. Det är mot bakgrund av alla dessa skäl som den icke-socialistiska majoriteten i kulturutskottet föreslagit en uppräkning av medelstillgången till Sveriges Radio med 35 milj.kr. Vi har inte kunnat acceptera en snäv medelstilldelning som har fått helt oacceptabla konsekvenser. Sveriges Radio måste få tillräckliga resurser för att kunna erbjuda tittare och lyssnare bra program. Därmed skapar man också arbetsmöjligheter för skådespelare, musiker, författare och andra. Nu har herr Georg Andersson i sitt inlägg framfört en rad invändningar mot majoritetens hållning och jag vill kortfattat belysa dem. Sveriges Radio har i sina petita begärt ungefär 60 milj.kr. för att förbättra programverksamheten. Det kravet har fått ett starkt stöd från personalen på Sveriges Radio, från kulturarbetarnas organisationer och från många kulturskribenter och tittare och lyssnare. Jag vill fråga: Anser herr Georg Andersson att Sveriges Radios krav saknar grund? Herr Andersson sade att majoriteten på ett otillåtligt sätt föregriper radioutredningens förslag. Ja, den minnesgode erinrar sig att herr Sundman och jag för tre år sedan — var det väl - motionerade om att en radioutredning skulle tillsättas. Den motionen avslogs av herr Andersson och hans partivänner, möjligen därför att den väcktes av herr Sundman och mig. I debatten då sade jag att man kunde förutse att en radioutredning i alla fall skulle tillsättas och att den skulle komma att tillsättas för sent. Det har visat sig att så har blivit fallet, och dyrbar tid har förlorats. Nu måste troligen avtalet förlängas ytterligare ett år. Utredningens arbete forceras till det olidliga, vilket utredningens ledamöter kan vittna om. Men kan man då ovanpå detta komma med kravet att Sveriges Radio skall hållas på svältkost till dess att den utredning som majoriteten inte ville vara med om att på ett tidigare stadium tillsätta blivit färdig med sitt arbete? Herr Andersson ansåg att majoritetens ståndpunkt var dikterad av påfallande lättsinne och opportunism. I utskottet föreslog socialdemokraterna under hand att utskottet skulle ta initiativ till en licenshöjning. Men det är inte nödvändigt i år. Ännu räcker radiofondens medel till. Självfallet är vi inom majoriteten, som herr Sundman bekräftade, beredda att ta vårt ansvar för finansieringen den dag det blir nödvändigt med en licenshöjning. Men nu förljudes att det i budgetpropositionen ursprungligen avise rades en licenshöjning men att denna ströks i den sista vändan därför att departementet hade klart för sig att den inte behövdes i år. Då är min fråga till herr Andersson: Är det alltså dessa 35 miljoner. som vi föreslår, som gör en licenshöjning nödvändig redan i år? Är det så smala marginaler? Kan vi inte vara överens om att departementschefens bedömning var riktig och att det inte är nödvändigt med en licenshöjning i år? Det blir det inte heller med vårt förslag. Men självfallet är vi alla överens om att vi får ta vårt ansvar när en licenshöjning så småningom behövs. Det lät som om herr Andersson bestred att ökade resurser ger möjligheter till kvalitetsförbättringar. Det är ett säreget argument. Det är väl ändå klart att kulturpolitik inte bara får bestå av ord utan också måste bestå av pengar? Anser inte herr Andersson att 35 miljoner mer till Sveriges Radio ger möjligheter till fler program om Sveriges Radio så vill, förbättrade program, bättre nyhetsbevakning och fler arbetstillfällen för kulturarbetarna inom och utom Sveriges Radio? Eller antyder herr Andersson att Sveriges Radio bara skulle lägga de 35 miljonerna på administrationen och att det inte skulle märkas någonting i programverksamheten? Det är en ganska fantastisk antydan. Vi menar att Sveriges Radio inte minst mot bakgrund av denna debatt kommer att göra sitt yttersta för att utnyttja dessa pengar just för att förbättra programkvaliteten. Och det var det Sveriges Radio bad om ökade medel för. Herr Sundman berättade om sina erfarenheter från radionämnden. För några veckor sedan lämnade jag den och skrev i en artikel i Expressen i fredags mer i förbigående något om mina erfarenheter av nästan nio år i nämnden.

Herr talman! Herr Wikström talar om att vi socialdemokrater vill hålla Sveriges Radio på svältkost. Nu har herr Sundman alldeles nyss medgett att vår reservation innebär full kostnadstäckning i förhållande till tidigare år. Och tidigare års anslag har det rått enighet om mellan folkpartiet, moderaterna, centerpartiet och oss. Var det inte svältkost i fjol så är det inte svältkost i år heller. Det är en 12-procentig ökning av medelsramen. Därtill kommer extra pengar för att möjliggöra insatser för invandrarprogram — en ökning med 7 milj.kr. om jag minns rätt. Dessutom lämnas nya medel för lokalradioutbyggnaden. Så det händer en del saker på detta område. Men hur Sveriges Radio disponerar sina pengar kan inte riksdagen, kulturutskottet och regeringen lägga sig i. Det är ju det som är litet av problematiken i den här sortens debatt, och det är i det sammanhanget jag har tagit bilden av kakan utan russin. Om Sveriges Radio uppvisat en sådan kaka för riksdagen och sagt att nu behöver man några miljoner till för att få in russin i den här kakan så har riksdagen avvisat sådana inviter tidigare. Men nu har de borgerliga partierna fallit undan för detta sätt att resonera. Slutligen har vi det här med licenshöjningen. Är det så smala marginaler när det gäller medelstillgången? frågar herr Wikström troskyldigt. Jag läste under mina barnaår i skolan den bekanta berättelsen om gumman som var och hämtade ved. Hon plockade på vedpinnar och sade: ”Orkar jag det här så orkar jag en till, och orkar jag den så orkar jag en till.” Så lastade hon på till dess att det inte alls gick att komma någon vart. På det sättet kan man naturligtvis lasta på med mera pengar till Sveriges Radio — 30 milj.kr. var det i fjol, 16 milj.kr. för två år sedan. Nu är man uppe i 35 milj.kr., och plötsligt säger man att det orkar vi, det innebär inga konsekvenser för licenshöjningen. Men om vi är nära botten i radiofonden, spelar ett påslag på 35 milj.kr. väldigt stor roll. Det är då marginaleffekten slår igenom. Och det är bra att ni i alla fall från borgerlighetens sida här i dag deklarerat att det blir licenshöjning och att ni tar på er ansvaret för att den kommer snabbare och blir kraftigare.

Herr talman! Jag sade faktiskt ordagrant att Sveriges Radio kan inte leva på svältkost till dess radioutredningen blir färdig, och det är ert ansvar på socialdemokratiskt håll att radioutredningen sattes till för sent och att dess arbete måste forceras under olidliga arbetsförhållanden. Självfallet skall inte riksdagen lägga sig i hur Sveriges Radio använder sina medel. Men herr Andersson i Lycksele talar om russin i kakan. Bättre program för tyssnarna och tittarna, större egenproduktion, flera arbetstillfällen för de svenska kulturarbetarna — är det för herr Andersson russin i kakan? Eller kan det möjligen ha något att göra med synen på kulturpolitik? Och så det här med licenshöjning. Om regeringen gör den bedömningen att vårt bud innebär ett krav på en omedelbar höjning av licenserna, så finns det ju möjlighet att återkomma mycket snabbt till riksdagen med detta. Jag har emellertid tolkat det så att departementschefen funnit att det i år inte var nödvändigt med en licenshöjning. Jag litar på hans bedömning och tror inte att marginalen är så snäv som 35 milj.kr. Eller vill herr Andersson i Lycksele verkligen bestrida att radiofondens medel fortfarande räcker till?
Herr talman! Inom ramen för de 707 milj.kr. som anvisas för Sveriges Radio och därtill utbyggnaden av lokalradion bör det rymmas väldigt mycket russin i form av kulturpolitiskt ansvarstagande.
Herr talman! Jag tycker det är en viktig slutsats av herr Andersson i Lycksele. Den icke-socialistiska oppositionen känner ett stort ansvar för Sveriges Radios programkvalitet, för kulturarbetarnas arbetsvillkor och även för att medel kan ställas till förfogande. Vi för vår del är beredda alt ta det ansvaret.

Herr talman! I motionen 2151 yrkar vi att radioavtalet revideras så att Sveriges Radio förpliktas motverka diskriminerande kvinnosyn. Utskottet presterar i anslutning härtill en s.k. positiv skrivning, men sådana riskerar ofta att bli till intet förpliktigande. Utskottet säger att föreskrifterna i nuvarande radiolag om att Sveriges Radio skall iaktta saklighet och opartiskhet inte är förenliga med en könsdiskriminerande behandling vare sig den riktar sig mot kvinnor eller mot män. Detta har också understrukits av herr Sundman i ett tidigare inlägg. Om jag tolkar detta välvilligt, så innebär det att radion skall avstå från könsdiskriminerande behandling. Men vad vi kräver är att Sveriges Radio i sin programverksamhet skall motverka könsdiskriminering, vilket är en avgjort aktiv insats. Herr Sundman har understrukit att skrivningen i betänkandet är tillräcklig och att den täcker vad utskottet anser. Men, herr Sundman, eftersom avtalet med Sveriges Radio är uppsagt bör man väl redan nu ha en bestämd uppfattning om hur kommande avtal skail se ut. Utskottets påstående om att inte heller könsdiskriminering av män får förekomma, uppfattar jag som ett slag i luften. Könsdiskriminering av män är ju inte precis det stora diskrimineringsproblemetr. Visserligen finns det en förljugen mansroll, men den är snarare en följd av kvinnoförtryck och kvinnodiskriminering än en självständig företeelse. Varför kräver då vpk att Sveriges Radio aktivt skall motverka en könsdiskriminerande behandling av kvinnan? Det är väl så att hela vårt samhälle, och den förhärskande ideologin där präglas av en diskriminerande syn på kvinnan. Idéer, traditioner och livsmönster, som förstärks och har en gammal grund i kvinnans ställning i arbetslivet, allt försämrar kvinnornas möjligheter och deras ställning socialt, ekonomiskt och kul turellt. Kvinnodiskriminering är inte bara de uppenbara orättvisorna med: sämre arbetsmöjligheter, lägre löner och sämre befordringsmöjligheter. Det förekommer också ett vardagligt förtryck av kvinnorna som är inbyggt i den rådande ideologin. Vad jag menar är att kvinnor oftast behandlas som bihang till män, att deras åsikter inte alltid tas på allvar därför att de är kvinnor, att de framställs som hjälplösa, villrådiga och virriga. Detta anser jag vara en kvinnosyn som löper genom en mängd olika kanaler, inte minst genom olika massmedier. En förpliktande formulering bör finnas med i radioavtalet om att Sveriges Radio i sin programverksamhet skall aktivt behandla dessa frågor, att företaget skall avslöja kvinnodiskriminerande myter och vanföreställningar och att det skall undvika filmer och andra program med inslag av kvinnodiskriminering. Och där sådana program ändå av olika skäl visas — vår värld och omgivning präglas ju så av kvinnodiskriminering att Sveriges Radio helt naturligt inte kan komma ifrån programinslag med sådan, om än oavsiktlig diskriminering — så måste ändå innehållet i programmen aktivt motverkas. Med det inflytande som radio och TV har över vad som diskuteras mellan människor skulle ett aktivt motverkande av könsdiskriminering i dessa medier spela en viktig roll i kampen för kvinnornas jämställdhet. I motionen 2147 föreslår vi att sändningstiden på invandrarspråk i radio och TV skall utvidgas. Detta är en angelägenhet för att bryta invandrarnas kulturella isolering. Utskottet har yrkat avslag på motionen med motiveringen att någon styrning av programverksamheten inte skall förekomma från statens sida. Denna motivering anser jag inte vara hållbar.

Herr talman! Jag vill bara helt kort replikera herr Wernerdal. Det önskemål som herr Wernerdal framförde var att Sveriges Radio i Sin programpolitik i ett nytt avtal skulle motverka diskriminering av kvinnorna. Naturligtvis har vi ingenting emot detta i och för sig. Men om man uttrycker sig i negativa termer, så leder det till orimligheter. Då skulle man inte bara motverka diskriminering av kvinnor, utan man skulle också motverka rasdiskriminering och diskriminering av vissa yrkesgrupper, sexuella avvikare etc. Då skulle vi behöva räkna upp en hel katalog över vad man aktivt skulle motverka. Det är givetvis lättare och riktigare att ange reglerna i positiva termer. Och den positiva term som vi redan har är att hävda de grundläggande demokratiska värdena i programverksamheten. Enligt min och de flestas bestämda mening täcker det också det önskemål som vpk har framfört. I förbifarten vill jag sedan också säga till herr Andersson i Lycksele att jag måste ha uttryckt mig mycket oklart, om herr Andersson fick den uppfattningen att iag medgav att förslaget i reservationen 1 innebär fullständig kostnadstäckning. Jag framhöll tvärtom att det är diskutabel om det kan innebära någon kostnadstäckning och att full klarhet inte kan vinnas med de siffror som har presenterats men att utskottet i sin allmänna värdering av det material som föreligger har kommit fram till att vi måste lägga på litet pengar. Jag ansåg emellertid att om de 15 milj.kr. som finns i dragningsrätten disponeras, så är det möjligt att det blir fråga om full kostnadstäckning.
Herr talman! Självfallet är vi från vänsterpartiet kommunisterna emot allt förtryck, även rasförtryck. Men eftersom diskussionen nu gäller en speciell fråga, nämligen förtrycket av kvinnorna, så är det angeläget att hålla sig inom den ramen f.n.

Herr talman! Jag finner det glädjande att utskottsmajoriteten för den allmänna programverksamheten vid Sveriges Radio under nästa budgetår vill anvisa 35 miljoner utöver vad som förutsatts i propositionen. Jag skulle bara med några ord vilja beröra uttrycket ”den allmänna programverksamheten”. Utskottet har i sin motivering hänvisat till Sveriges Radios äskande om medel för vidgat utnyttjande av utomstående, kvalificerade krafter och om ökade resurser för att göra mera genomarbetade program. Herr Sundman har liksom fru Diesen klargjort behovet av en förbättrad programverksamhet. Givetvis instämmer jag i deras synpunkter. Men jag vill erinra om vad som står i Sveriges Radios äskande om ett högre anslag. Där begär man 61 milj.kr. till förbättring av programutbudet. till invandrarprogram samt för distriktens nyhetsbevakning för riksprogrammen och en utbyggnad av de regionala TV-nyheterna till att omfatta hela landet. Förslaget i propositionen om en höjning på 97,4 miljoner och en ökad dragningsrätt täcker enligt vad som framgår av propositionen kostnadsökningarna och kostnaderna för invandrarprogram. Däremot återstår kravet på förbättring av programmen och distriktens nyhetsbevakning. Lokalradion skall vid sin tillkomst ta över huvuddelen av de anställda på nyhetssidan inom de regionala distrikten. Eokalradioredaktionerna kan inte överta ansvaret för nyhetstjänsten i ljudradions riksprogram. som distrikten i dag svarar för. Varken lokalradioredaktionernas dimensionering eller inriktningen av deras verksamhet medger det. För nyhetstjänsten i televisionen är det naturligtvis helt uteslutet. Å andra sidan innebär överförandet av regionalradions resurser till lokalradion att distrikten kommer att sakna möjlighet att inom sina ramar svara för nyhetstjänsten i riksprogrammen. Distrikten har haft en långtgående integrering av olika arbetsuppgifter inom radio och TV mellan riks och regionalnyheter. Men den neddragning av distriktens resurser när det gäller nyhetsbevakningen för riksprogrammen som blir en följd av lokalradions tillkomst är naturligtvis mycket stor. Visst kan det tänkas att lokalradion kan leverera ett eller annat nyhetsprogram till riksradion. Men lokalradion skall ju, med till bristningsgränsen utnyttjad personal, sända på vissa fixerade tider, tidigt på morgonen, mitt på dagen och mellan fem och sex på kvällen, medan riksnyheterna har sändningar i stort sett hela dagen och inte minst på kvällarna. Radion skall utnyttja sin snabbhet. Hur skall lokalradion, som knappt orkar med sitt eget pensum, hinna bevaka alla dessa sändningar och utsträcka sin vaktlista till kvällarna, särskilt i Skåne, där också bevakningen av vad som sker i grannlandet Danmark tillkommer. Problemen på TV-sidan är naturligtvis ännu större. Sveriges Radio har i sina äskanden när det gäller den allmänna programverksamheten begärt en förstärkning av den regionala nyhetsbevakningen på riksplanet. Att blanda ihop riksradions och lokalradions uppgifter medför nämligen en risk för att båda förfuskas. Resultatet kan bli att vi kommer alt veta mer om vad som händer i Madrid och Beirut än om det som händer i landet utanför Stockholm. Den decentraliserade nyhetsbevakningen inom länen via lokalradion är i och för sig mycket positiv. Men den hotar att medföra en återgång till den till Stockholm centraliserade riksnyhetsförmedling som licensbetalarna ute i landet tidigare klagat så mycket över. Förbättrad länsinformation riskerar att medföra försämrad inrikesrapportering, och Sverige kan nyhetsmässigt bli som ett antal isolerade små öar, om inte också riksbevakningen får behålla en hög kvalitet. I Skåne kommer vi att vara dåligt underrättade — om ens underrättade alls — om vad som händer i Karlstad, Sundsvall och Göteborg. Och det kanske också kan ifrågasättas om man i Malmö kommer att veta vad som händer i Kristianstad. Herr talman!

Herr talman! Det är en hela svenska folkets angelägenhet som vi behandlar här i dag. Radio-TV och dess programutbud är en tillgång för de svenska medborgarna. Programutbudet har mötts både positivt och negativt. När det nu är fråga om finansiering av Sveriges Radio kommer också programutbudet in i bilden. Det finns så många olika grupper som utnyttjar massmedia, och det gäller för dem som har hand om ledningen att ta hänsyn till alla dessa grupper. Jag har intresserat mig för några, bl.a. de hörselskadade, men deras problem skall en av mina kamrater i kammaren ta upp. Jag tänker i stället tala om programmen för den kyrkliga och frikyrkliga delen av vårt folk. De kyrkliga programmen är eu exempel på att det finns sektorer som har fått sämre resurser än andra. De kulturbetonade och kyrkliga inslagen i barnprogrammen är av ringa omfattning. I det hittillsvarande avtalet mellan staten och Sveriges Radio angående programverksamheten sägs i 7 § att programmen skall vara omväxlande till karaktär och innehåll, att de i skälig omfattning skall tillgodose olika intressen bl.a. när det gäller religion, musik, teater, konst, litteratur och vetenskap. Det sägs vidare att programmen skall skänka god förströelse och underhållning med beaktande av olika smakriktningar. Även mindre gruppers intressen av mera särpräglad natur skall i görligaste mån tillgodoses. Kulturella och religiösa inslag har förekommit i mycket ringa omfattning i program för barn och ungdom. Dessa medborgargrupper har rätt att kräva att avtalet med Sveriges Radio följs och sålunda i skälig omfattning innehåller även religiösa program. Erfarenhetsmässigt tycks programledare och producenter ha stått vill-. rådiga så fort det handlar om barn och ungdomsprogram med religiösa inslag. Sveriges Radio har tyvärr inte producerat barnprogram med religiösa inslag i den omfattning som är önskvärd och rimlig. Sändningstiderna för sådana program måste ökas, och hela den programsektorn bör ges större resurser. Kyrkan och frikyrkorna representerar majoriteten av svenska folket. Därför är det ett berättigat krav att de kyrkliga rörelserna får sin del av programutbudet. Sveriges Radio kan antingen göra egna program eller välja bland de program som i dag finns i den kyrkliga eller frikyrkliga verksamheten. Vidare kan man sända gudstjänster i olika stilarter utan att man därför glömmer de gudstjänster som samlar den största publiken. En gudstjänst varje vecka är ett rimligt krav, inte minst med tanke på de gamla. sjuka och handikappade som inte kan besöka gudstjänstlokalerna och med tanke på alla de människor som med glädje skulle hälsa en TV-kyrka i sina hem. Stora medborgargrupper här i landet väntar nu på kristna barn och ungdomsprogram. Bland dem råder i dag ett starkt missnöje. Sveriges Radio har allt att vinna på att tillmötesgå önskemålen därvidlag från tusentals föräldrar i vårt land som frågar sig varför inte kristna värderingar och inslag i större utsträckning in nu får prägla barnprogrammen. Detta är så mycket mer anmärkningsvärt som många tvivelaktiga värderingar och inslag, ägnade att prägla de unga till ett helt annat och ofta mycket förkastligt beteendemönster, får slå igenom i andra program. En stark strävan att skapa jämlikhet i det avseendet skulle stå i överensstämmelse med vad svenska folket känner och tycker. Det är min förhoppning att det nya avtalet ger sådana förbättringar ljudradioanlägg i programutbudet, inte minst när det gäller barnprogrammen, som majoriteten av svenska folket önskar. Jag är övertygad om att svenska folket är villigt att på olika sätt vara med om att finansiera Sveriges Radio/TV, om man får valuta för pengarna.

Herr talman! I föreliggande betänkande behandlas även motionen 1975/76:410 av mig och herr Johansson i Skärstad. I motionen framförs det gamla välkända kravet om en utökning av de textade TV-programmen för att därmed bereda döva och hörselskadade möjligheter att ta del av programutbudet i TV. Jag skall inte närmare kommentera motionen — det är inte så värst länge sedan vi diskuterade dessa frågor här i riksdagen. Jag har endast begärt ordet för att understryka vad utskottet anför i sitt betänkande. Utskottet hänvisar till att man i sitt betänkande nr 18 förklarade sig kunna ”förutsätta att allvarliga ansträngningar skulle göras för att i ökad utsträckning göra TV-programmen tillgängliga för döva och hörselskadade”. Utskottet säger vidare: ”Mot den bakgrunden finner utskottet inte att det finns anledning att göra något nytt uttalande i denna fråga.” Herr talman! Jag tar fasta på vad utskottet anför om att allvarliga ansträngningar skall göras för att TV-programmen skall bli ullgängliga för de döva och hörselskadade i större utsträckning än vad som nu är fallet. Det är min förhoppning att detta klara uttalande når fram till ledningen för Sveriges Radio/TV. Även om ganska mycket redan har gjorts för att underlätta för döva och hörselskadade att ta del av programutbudet, återstår rätt mycket innan denna stora grupp av tittare kan känna sig nöjd och tillfredsställd. Till sist en önskan, som jag hoppas når fram till dem som har hand om programverksamheten i Sveriges Radio/TV. Det är en rimlig begäran från den grupp människor som det här är fråga om. nämligen de döva och hörselskadade. Även de har behov av att ta del av vad som händer och sker inom och utom landet. Ett textat nyhetsprogram per dag är ett minimikrav från denna grupp. Jag vill med det sagda, herr talman, understryka vad utskottet anfört i denna fråga och samtidigt markera att jag följer den även i fortsättningen. De döva och hörselskadades berättigade önskemål i detta avseende kan och får inte nonchaleras. Jag har inget särskilt yrkande.
Herr talman! Jag vill gärna framhålla att utskottet känner varm sympati för det problem som herr Börjesson i Falköping har fört fram och att utskottet är angeläget om att man uppnår en lösning. De dövas och hörselskadades situation måste naturligtvis uppmärksammas. Nu lägger man även inom Sveriges Radio stor vikt vid att nå fram till en bra lösning på detta problem. Det är inte löst bara genom att sända ett större antal textade program. Det för med sig komplikationer. Den tekniska utvecklingen går emellertid snabbt. Inom en ganska nära framtid kommer det att vara möjligt att för dem som så vill få ett program textat i bildrutan med en tämligen enkel tillsats till mottagaren. Utvecklingen ligger rätt långt framme, och det dröjer inte så länge innan de döva och hörselskadade kan få tillgång till den hjälpen. Sedan vill jag säga ett par ord med anledning av fru Sundbergs yttrande. Hon framhöll att etablerandet av lokalradion innebär vissa risker beträffande nyhetsbevakningarna i landsorten för sändningar i riksprogrammet. Det är riktigt. Etablerandet av lokalradion innebär försämrade resurser för Sveriges Radio att bevaka stora och små nyheter runt om i landet. I de 35 milj.kr., som utskottsmajoriteten har föreslagit i höjning, ingår — det är kanske inte sagt helt i klartext — förbättringar inom vissa områden som har preciserats i Sveriges Radios anslagsframställning. Däri ingår bl.a. en förstärkning av regionalradions möjligheter att bevaka lokala och regionala nyheter av riksintresse. En del av dessa 35 milj.kr. skulle alltså kunna användas härför. Detta är åter ett exempel på att vad socialdemokraterna kallar för utbyggnad i själva verket är en kompensation för att man skall kunna bibehålla en tidigare standard.
Herr talman! Jag noterar med både tacksamhet och tillfredsställelse det svar som herr Sundman lämnade mig. Jag skall villigt erkänna att jag förstår att problematiken inte är så enkel. Å andra sidan måste man även förstå de dövas och hörselskadades berättigade önskemål att få möjligheter att ta del av vad som sänds via TV. Vid de kontakter jag har med de döva och hörselskadade kommer gång efter annan fram en begäran om ökat antal textade TV-program. Det är en stor fråga för denna grupp människor. De är inte så få. Jag vet inte exakt deras antal men skulle uppskatta att det rör sig om ca 600 000 människor.

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt gå upp i den här debatten, men nu har flera talare, från herr Wikström och framåt, gått in på det som vi inte skulle ta upp en stor diskussion om, eftersom det egentligen ligger utanför vad riksdagen har att syssla med, nämligen det programutbud som Sveriges Radio ensamt skall svara för.

Jag har kunnat konstatera att Sveriges Radio tycks ha rätt I att relativt till hushållens disponibla inkomster har mottagaravgiftens andel minskat något under den senaste tioårsperioden. Däremot blir problemet litet annorlunda om vi ser till det programutbud som TV och radio har lyckats åstadkomma inom ramen för disponibla resurser.

Vidare har det blivit en ökning för området Kultur från 1971 75. Natur och vetenskap har ökat från 1,9 veckotimmar 1971 75, vilket jag också noterar Som positivt. Sändningstiden har ökat även för Barnprogram, Vuxenundervisning och Program för invandrare. För ungefär hälften av programkategorierna redovisas ett ökat antal sändningstimmar per vecka.

Den totala sändningstiden har fördubblats under en tioårsperiod. Det kan nämnas att ljudradion 1971 75 hade ökat till 347 timmar i veckan. Förstasändningarna i TV har precis som det redan sagts minskat något i förhållande till det totala utbudet. Däremot har förstasändningarna av distriktens egenproduktion ökat. Där har det skett en decentralisering som varit värdefull och som lett till en ökning av den relativa andelen från 22 96 1971 75. För ljudradion är motsvarande siffror 23 resp. 27 96. | Det har alltså skett flera saker på samma gång. Det har skett kvantitativa förändringar i positiv riktning och kvalitativa förändringar i positiv riktning” inom ramen för de medel Sveriges Radio disponerat. När man diskuterar Sveriges Radios situation har det därför blivit möjligt att se från två håll på vad som faktiskt har ägt rum. Några har framställt det som om det har varit en total förändring i negativ riktning. medan det i själva verket har blivit såväl ökningar som minskningar i och med de omprioriteringar som skett. Beroende på egna värderingar kan man således lika väl bedöma det så att det är en från tittar och lyssnarsynpunkt kvalitativt positiv förändring som sker inom ramen för de 707 miljoner som Sveriges Radio nu skall få. Vad därutöver är, dvs. om man skall få en total förändring både kvalitativt och kvantitativt, är självfallet — som har sagts här — också en fråga om kostnader. Men då skall vi givetvis göra en totalbedömning, och då är det väl - som bland andra herr Andersson i Lycksele har sagt — rimligt att riksdagen inväntar radioutredningen, som lägger fram material för oss, så att vi har beslutsunderlag när vi skall göra den totala bedömningen och inte gör den innan utredningen har lagt fram sitt material.

Herr talman! Herr Andersson i Lycksele har redan pekat på den ckonomiska opportunism som präglar oppositionens insats i det utskottsbetänkande som vi diskuterar. Tidigare år har oppositionen rest ganska betydande krav på kontroll. Ganska bestämda krav på besparingar har också varit vanliga från olika håll. Moderaterna ville för sin del bringa Sveriges Radios långsiktiga finansieringsproblem under kontroll, sade man. Fru Mogård förklarade i riksdagsdebatten att det knappast är möjligt alt i längden lösa finansieringsproblemen med avgifter. En centerpartist var full av sparvilja och sade att det måste ske kraftiga prutningar på kostnadssidan. Radio och TV måste lära sig att rätta mun efter matsäcken. Det var ganska hårda sparsamhetsord, som utskottet, som väl är, i allmänhet avvisade. I det här läget visar det sig emellertid att i år vill plötsligt samma borgerliga partier, som tidigare var så bekymrade för Sveriges Radios finansiering på sikt, tömma rundradiofonden mycket snabbt. Folkpartiet tror jag tar priset i en mycket egendomlig argumentation genom att hänvisa till årets ränta på de licensmedel som har kommit in. Som om det skulle vara några extra pengar som ingen har tänkt på och som folkpartiet nu har upptäckt! Det är i själva verket ingenting speciellt med ränteintäkterna. De är ju redan inräknade i redovisningen av rundradiofondens storlek. Att öronmärka räntepengarna är därför bara att ägna sig åt enkla bok föringstricks. Jag har frågat mig varför de partier som tidigare var så ängsliga för en blygsam licenshöjning, när den var på tal, nu är så angelägna att ytterligare öka uttaget ur rundradiofonden vilket, som har påpekats här, måste leda till att man antingen höjer licensavgiften tidigare eller också höjer den kraftigare när det sker. Att en höjning måste ske så småningom är i och för sig alla överens om. Jag är inte säker på att centern riktigt vet vilken av alla linjer som den för tillfället följer. men i fråga om ett parti är strategin uppenbarligen klar. Det är knappast av omsorg om Sveriges Radio som ett självständigt icke-kommersiellt företag i allmänhetens tjänst som man på moderat håll säger att man nog inte i längden kan lösa finansieringsproblemen med avgifter. Det har ju för övrigt också i den debatt som förts utanför riksdagen av en moderat ledamot i radionämnden ifrågasatts om man inte skulle göra en utomordentligt kraftig licensavgiftshöjning, nämligen på inte mindre än 350 kr. Jag antar att ingen är beredd på några sådana dramatiska höjningar, utan detta är också en argumentation i samma riktning, uträknad efter samma modell, nämligen att man vill bädda för ett annat slags finansiering av Sveriges Radio. Utgiftsstegringen för Sveriges Radio snabbar man ju på I år genom att plussa på regeringens bud. Jag tror att Sveriges Radio har all anledning att söka undvika den omfamning som samtidigt placerar en reklamlapp på ryggen. Men, herr talman, jag begärde närmast ordet för att få göra en annan markering. Programinnehållet och frågan om Sveriges Radios integritet diskuteras då och då i kammaren. Om man ser till de frågor, interpellationer och motioner som presenterats genom åren kan man konstatera att en rad borgerliga riksdagsledamöter antingen inte har förstått innebörden i avtalet mellan Sveriges Radio och staten eller också inte låtsas om det av hänsyn till de politiska poäng man tror sig kunna plocka bland väljare som inte känner till avtalets villkor. Därför har utbildningsminister efter utbildningsminister och utskott efter utskott tålmodigt fått erinra om att Sveriges Radio enligt radiolagen och gällande radioavtal har ensamrätt till rundradioutsändningar, vilket bl.a. innebär att någon styrning av programutbudet inte skall förekomma från statsmakternas sida. Nu är emellertid utskottet i sin motivering för årets inhopp i radiobudgeten farligt nära den gräns där programverksamhetens innehåll värderas som skäl för anslagsbevillning. Längst gick fru Diesen. Hon är kanske något oerfaren på området, men hon var faktiskt ute och köpte ett visst slags program för pengarna. Herr Wikström hade också en hiskelig bragelista. Tar man den kommer man också nära, kanske ännu närmare den gräns där man går in och försöker dirigera till vad slags program de här pengarna skall användas. Herr Sundman var litet försiktigare, och han har kanske erfarenhet som gör det befogat. Men jag beundrar på sätt och vis herr Sundman som vet var gränsen för vad han kallar en lagom kärvhet går. Den kan han mäta till 35 milj.kr., till skillnad från de 61 miljoner som Sveriges Radio har begärt. Jag skall inte gå in närmare i en sådan debatt, men jag tycker att det är ganska löjligt att hävda att man med ett visst antal miljoner får en viss önskvärd kvalitet på clika sorters programverksumhet. Herr talman! Med den markering som gjorts i utskottsmajoritetens skrivning har jag funnit det viktigt att än en gång gå upp i talarstolen och slå fast att Sveriges Radio har full frihet inom de ramar som ekonomi, radioavtal och radiolag fastställer. De ekonomiska ramarna har vi hittills fastställt år för år, och de programpolitiska riktlinjerna bestäms i samband med besluten om radiolag och radioavtal. Under avtalsperioden är det radionämndens uppgift att granska hur Sveriges Radio efterlever avtalets bestämmelser. Detta är i och för sig mycket elementära fakta, men det tycks tyvärr aldrig bli överflödigt att påminna om dem i den här kammaren. Årets budgetproposition innebär för Sveriges Radio full kostnadskompensation för kända inträffade kostnadsökningar samt en oförändrad nivå för programverksamheten. Dessutom nar vissa andra resurser ställts till förfogande vilket också har påtalats. Samtidigt bygger vi ut lokalradio verksamheten och sätter i gång med Sveriges utbildningsradio. Det är naturligt i ett sådant sammanhang att försöka hålla den allmänna verksamheten på den nivå den har, särskilt under ett år då vi väntar på ett betänkande från den sittande radioutredningen, som skall presentera sina förslag i höst, hoppas jag. Jag hoppas också att den skall ge oss en plan för den framtida utvecklingen av rundradioverksamheten, ekonomiskt och programmässigt, som gör att inte den här sortens tillfälliga inhopp äventyrar en planering inom Sveriges Radio på lång sikt. Jag hoppas också att vi skall få förutsättningar för en mer långsiktig budgetplanering. I det hänseendet har jag ingen annan mening än herr Sundman.

Herr talman! Utbildningsministern var något mer försiktig än herr Andersson i Lycksele i sin karakteristik av det förslag som Oppositionspartierna lagt fram och vunnit majoritet för. Men herr Zachrisson menade att vårt förslag var präglat av ekonomisk opportunism. Jag har försökt motivera varför vi bedömt det som viktigt att Sveriges Radio får en större medelstilldelning. Den totala sändningstiden har minskat. Utbudet på viktiga sektorer som kulturprogram, politiska program, idrott och annat har minskat kraftigt. Ett stort antal kulturarbetare, inom och utom Sveriges Radio, har fått minskade arbetsmöjligheter. Sveriges Radio har upplevt detta så allvarligt att man krävt mer medel från statsmakterna. Utbildningsministern säger att det inte är behövligt, vi skall vänta på radioutredningen. Vår ståndpunkt är att de långsiktiga frågorna naturligtvis skall lösas av radioutredningen, men frågan om programmens kvalitet och utseende under det kommande året måste vi ta ställning till nu. Det är en klen tröst för kulturarbetarna att säga att om två år skall vi ta ställning till vad radioutredningen föreslår. Deras situation är prekär i dag, och det är därför vi har velat göra en så kraftig uppräkning av de anstlagsmedel Sveriges Radio får. Herr Zachrisson säger att vi ligger farligt nära gränsen för att styra Sveriges Radios programverksamhet. Nej, det gör vi verkligen inte. Vi utgår från Sveriges Radios egna krav. Det måste ju vara möjligt här i kammaren att få ta ställning till de anslagsäskanden som förs fram. Den sortens påverkan är vad Sveriges Radio ber om. Inte minst medarbetarna på Sveriges Radio —- programproducenterna — har ett mycket stort intresse av att vårt engagemang för Sveriges Radio inte bara kläds i vackra fraser utan att det ger dem resurser som skall möjliggöra bättre program. " Vad blir då de långsiktiga konsekvenserna? Det är klart att det är en annan anslagsnivå. Det kan man säga föregriper radioutredningen på det sättet att Sveriges Radio under ett eller ett par år får en programnivå som är högre, en kvalitet som är bättre än den regeringen föreslog. Det är kanske inte en så dålig utgångspunkt för radioutredningen heller. Jag nämnde i mitt anförande det faktum att för den överväldigande delen av svenska folket är detta den viktigaste och ofta den enda kontakten med centrala kulturaktiviteter, typ teater, opera, konserter m.m. Det är klart att det är en väldigt viktig fråga. Men det är inte fråga om någon styrning av Sveriges Radio. Vi utgår från de avtal som gäller och de krav som där ställs på Sveriges Radios programverksamhet och hävdar alt vi måste ta vårt ansvar att anvisa medel för denna. Kulturarbetarna har uttalat sig mycket kraftfullt om denna fråga. KLYS —- konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd —- har sagt att ”nedskärningen av kulturinslagen i programverksamheten på SR dels leder till arbetslöshet och undersysselsättning av alla kategorier av kulturarbetare, dels leder till en utarmning av programutbudet. De nedskurna programmöjligheterna är en belastning inte bara på de fristående kulturarbetarna utan också på de anställda medarbetarna, vilkas möjligheter att göra sig själva och företaget rättvisa minskar i saznma takt som medverkan och idétillflöde utifrån strypes.” Det är klart att cn sådan vädjan gör intryck. Så säger herr Zachrisson att det är en svår fråga att bedöma vilken kvalitetsförbättring en ökad anslagstilldelning medför. Ja, det är det, men en sak kan vi vara alldeles klara över: får man mera pengar kan man göra mer. Ta ett enda exempel. Sveriges Radio kännetecknas av höga fasta kostnader. Enligt en redovisning till radioutredningen utgörs nära två tredjedelar av budgeten för en TV-enhet av fasta kostnader — alltså programpersonal, teknikpersonal och liknande. Det innebär att man med en relativt måttlig insats av ytterligare medel utöver kostnadskompensation kan få ut relativt stora programeffekter. Teaterredaktionen på TV 1 anser sig t.ex. kunna tredubbla sin produktion med nuvarande personella och tekniska resurser bara man får pengar för att engagera skådespelare. Med ytterligare 1,5 milj.kr. till förfogande skulle man kunna sätta upp fyra till fem kostympjäser varje år i stället för som nu en om året. Detta är bara ett exempel. Det är klart att ökade resurser ger större möjligheter. Vi kunde väl alltså vara överens om att för de långsiktiga lösningarna skall vi avvakta den radioutredning som tillsattes för sent och därför får forcera sitt arbete. För programverksamhetens kvalitet under det kommande året är anslagstilldelningen nu avgörande. Det är klart att 35 milj.kr. mer betyder mycket för programmens kvalitet och mycket för de kulturarbetare inom och utom Sveriges Radio som ingenting hellre vill än att få ge mera av sin skapande verksamhet till tittare och lyssnare.
Herr talman! Herr Wikström har redan sagt en hel del av vad jag hade tänkt säga. Låt mig bara därför ett ögonblick dröja vid herr utbildningsministerns artiga värdering av min djärvhet att jag tordes fastställa var lagom ekonomisk kärvhet låg någonstans — 35 milj.kr. utöver vad man ville medge att Sveriges Radio skulle få enligt budgetpropositionen. Jag tycker inte att det är djärvare än att, i likhet med reservanterna, fastställa att gränsen egentligen ligger vid 15 milj.kr. 15 miljoner är deras övre gräns utöver vad som föreslås i budgetpropositionen, alltså dragningsrätten. Skillnaden mellan vårt bud och budgetpropositionen plus dragningsrätten är alltså 20 milj.kr. Det är ungefär riskbeloppet. Vi räknar med att man skall klara sig med dessa 35 milj.kr. utan att utnyttja dragningsrätten. När det alltså är fråga om en total 'medelsanvisning kring storleken I miljard kronor tycker jag att det känns lustigt att låta några tiotal miljoner kronor få en sådan avgörande och betydelsefull roll när det gäller licensavgifter och mycket annat. För en stund sedan lade jag märke till en sak när jag tittade i reservationen. Jag tror att herr Andersson i Lycksele lurat oss en smula. Och vi har läst litet slarvigt i reservationen. Man avser inte att ta till dragningsrätten för den händelse de pengar socialdemokraterna vill anvisa inte räcker. I reservationens näst sista stycke säger man: ”Om kostnadsökningen för budgetåret 1976/77 kommer att bli större än den som beräknats i propositionen utgår utskottet från att kompensation härför kommer att beräknas i nästa års budgetproposition i likhet med vad som har skett i årets budgetproposition.” Man skall alltså inte använda dragningsrätten, dvs. ta ut förskott på nästa års medelsanvisning och sedan återbetala det. I stället skall man få ett tillskott i efterhand året därpå. Det var en liten intressant iakttagelse jag gjorde så här på slutet innan vi går till votering.
Herr talman! Herr Wikström har i stort sett redan bemött alla de svepande formuleringar som herr Zachrisson kom med. Han anklagade bl.a. den borgerliga majoriteten för ekonomisk opportunism. Jag tycker att jag i så fall med lika stort skäl kan kalla herr Zachrissons inställning här för kulturpolitisk nihilism. Herr Zachrisson säger sedan att jag var ute och köpte program. När man framför vissa önskemål skulle det alltså vara en fara för Sveriges Radios integritet. Jag tycker nog ändå att vi här i riksdagen måste ha rätt att framföra vissa önskemål och att också framföra önskemål från hela den stora publiken som verkligen har iakttagit den sjunkande programkvaliteten hos Sveriges Radio. Det enda jag kan instämma i som herr Zachrisson sade är väl förhoppningarna om att radioutredningen skall lägga fram ett acceptabelt förslag och att vi också så småningom skall få en långsiktig budgetplanering som kommer att göra det möjligt att lösa en del av de problem vi debatterat här i dag.
Herr talman! Det finns en ökad tendens vid införandet av reformer och genomförandet av beslut i olika frågor som berör många människor att vi slår på stora trumman innan besluten fattas. Men när beslutet skall följas upp och reformerna genomföras då har man redan börjat urholka det ekonomiska underlaget som var förutsättningen för reformernas genomförande i enlighet med de fattade besluten. Så är det också med den fråga vi nu behandlar. Vi går ut med stolta löften som sedan inte kan hållas, och det blir halvmesyrer. För vänsterpartiet kommunisterna är kulturpolitiken så viktig att den inte får förfuskas. Vi vill inte riskera ett överlämnande av kulturutbudet till monopolkapitalets massproduktion, som inte har med kultur att göra. Lokalradion anställer nu ett stort antal chefstjänster, där det krävs höga kvalifikationer. Då måste man ställa frågan om man inte skall utnyttja dessa kvalificerade krafter lika väl som man måste utnyttja lokala kulturarbetares kvalifikationer. Detta gör man nu inte om man inte kan bedriva någon verksamhet. Det har också talats om radioavtalet. Det finns onekligen bestämmelser i detta avtal som man kan hänvisa till. I 45, som fastslår vissa administrativa enheter, står det också följande: ”Bolaget skall i första hand inrikta programverksamheten på program gemensamma för hela landet. Vid utformningen av sådana program har bolaget och de ansvariga programenheterna att så allsidigt som möjligt tillvarata det programstoff och de programmöjligheter i övrigt, som landets olika delar ,erbjuder. Därjämte skall programverksamheten innefatta regionala program.” 165 står det: ”Programverksamheten skall bedrivas med beaktande av ljudradions och televisionens centrala ställning i samhället. Av detta följer bland annat skyldighet för bolaget att i lämplig form upplysa om nuets händelser och orientera om viktigare kultur och samhällsfrågor samt stimulera till debatt kring sådana frågor.” Detta kan ju inte heller göras om man inte får de ekonomiska resurser som är nödvändiga för att man skall kunna fullfölja radioavtalet.
Herr talman! Herr Wikström gick i det inlägg han nyss levererade ännu något längre än i sitt tidigare anförande när det gäller att ställa ut garantier om vad pengarna skall användas till. Fru Nordlander var nu ute och beställde kulturpolitik för 35 miljoner. Fru Diesen var litet ädmjukare i sitt andra anförande. Nu talade hon om önskemål. I det första anförandet ville hon ha riksdagen att utfärda beställningar av en speciell programsort. Herr Wikström säger att hans meningsfränder bara hänvisar till vad Sveriges Radio i sina anslagsäskanden har framfört. Det är en väldig skillnad! Det är fullt rimligt att Sveriges Radio begär högre anslag — liksom alla andra organisationer och myndigheter gör när de lämnar in sina petita — för den allmänna programverksamheten. Detta är helt O.K. Den rågången har herr Sundman kunnat hålla, men det har ingen av de andra riktigt lyckats med. Jag vet inte om det beror på okunnighet eller på en önskan att göra till viljes opinioner som i och för sig kan ha önskemål och ibland kanske t. 0. m. berättigade önskemål om vissa programinslag. Men det viktiga är att om det avtal som gäller skall vi inte i den här kammaren ge oss in i diskussion förrän vi - förhoppningsvis någon gång under nästa år — har möjlighet att gå igenom hur det nya avtalet och det som hänger samman med detta skall se ut. Herr Sundman säger att det här är inte så mycket att tala om — några miljoner till eller från spelar väl inte så stor roll. Och reservanterna vill i stort sett detsamma; de har också en bild av vad som kan vara en lagom kärv kostnadsökning. Men det är ju en hisklig skillnad, herr Sundman, för reservanterna säger att med den summa som föreslås får man en oförändrad programverksamhet, och man får full kostnadstäckning för den verksamhet som Sveriges Radio skall bedriva. Men ni köper, precis som barnet en gång i visan, för 5 öre praktiskt taget hela världen. Med dessa relativt fåtaliga — jag håller med om det — miljoner utöver vad som är föreslaget i budgetpropositionen målar ni ut ett slags gyllene tillvaro, som jag antar att programmakarna på Sveriges Radio egentligen ber att få bli bevarade från.
Herr talman! Jag har inte utställt garantier för någon viss form av program. Jag har sagt att utskottsmajoriteten har utgått från och tagit fasta på Sveriges Radios egna önskemål. Vi är självfallet helt överens om att de principer som nu gäller för Sveriges Radios programverksamhet skall gälla också i fortsättningen, intill dess radioutredningen eventuellt kommer med förslag till ändringar. Skillnaden oss emellan ligger inte på den punkten, utan den ligger i de resurser som ställs till Sveriges Radios förfogande. Vi vill inte köpa hela världen, herr Zachrisson, men vi har velat gå Sveriges Radios önskemål till mötes när man vill förstärka programkvaliteten och ge fler arbetstillfällen för producenter och kulturarbetare inom och utom Sveriges Radio. Det är detta det gäller.
Herr talman! När herr Zachrisson i detta sammanhang talar om att beställa program vill jag läsa upp ytterligare en paragraf i radioavtalet, 7 5, där det står: "Programmen skall vara omväxlande till karaktär och innehåll. De skall i skälig omfattning tillgodose olika intressen i fråga om bland annat religion, musik, teater, konst, litteratur och vetenskap. Programmen skall skänka god förströelse och underhållning med beaktande av olika smakriktningar. Även mindre gruppers intressen av mera särpräglad natur skall i görlig mån tillgodoses. Bolaget och dess programenheter bör undvika, att alltför likartade program samtidigt utsänds i olika ljudradio eller televisionsprogram.” Det här är ju en överenskommelse.
Herr talman! Bara en sista kommentar. Jag tycker att den ödmjukhet som herr Wikström visade i sin senaste replik var klädsam. Han log där tillbaka och sade att det är Sveriges Radio som skall bestämma hur programpengarna skall användas. Men det som präglat den hittillsvarande diskussionen har i hög grad varit ett försök att fastlägga hur den ena eller den andra gruppen skall få sina krav tillgodosedda med hjälp av de här miljonerna. Slutligen vill jag till fru Nordlander gärna säga, att är det så att fru Nordlander inte anser att avtalet följs i den nuvarande programverksamheten, så finns det ju ordningar för hur man skall klaga och för hur en sådan diskussion skall tas upp. Men vi skall inte i riksdagen utfärda beställningar om någon speciell programpolitik.

Vid den senaste generalkonferensen, som hölls hösten 1974, antogs tre resolutioner i Palestinafrågan. I en av dem fattades ett beslut som i praktiken utestänger Israel från mycket av UNESCO:s arbete. I resolutionen, som antogs med enkel majoritet, förvägrades Israel som enda stat av 135 medlemsstater att ingå i någon av regionernas verksamhet. Majoriteten i UNESCO har därmed diskriminerat Israel på ett sätt som saknar motsvarighet för någon annan medlem av organisationen. Det var en handling som i sanning inte låg i linje med UNESCO:s syfte — jag upprepar: att främja respekten för lag och rätt, de mänskliga rättigheterna och den elementära friheten. Det var en allvarlig diskriminerande behandling av en medlemsstat i ett FN-organ. Dessutom drogs på detta sätt UNESCO in i det storpolitiska maktspelet. Det var ett led i en hösten 1974 tämligen ny systematisk kampanj för att göra Israel till en stat som ”ingenstans bör vara med därför att landet ingenstans får finnas”, som Libanons delegat i UNESCO uttryckte det. Det var första steget för att utesluta Israel ur hela det internationella samarbetet och till sist lyckas förinta Israel som självständig stat, vilket ju är meningen. Man fortsätter på den inslagna vägen = det visade Per Ahlmark i den utrikespolitiska debatten.

Som svar på detta beslöt hösten 1974 parlamenten i Frankrike och Schweiz att tills vidare hålla inne 10 96 av årsanslagen. Sverige däremot räknade 1974/75 upp anslaget med 830 000 kr. — det innebar 20 26 mera — och i år föreslås en uppräkning på 768 000 kr.

Herr talman! Israel är en demokrati. Israel är ett land som intet annat i världen. Det är det enda hemmet för miljoner människor. En stor del av dem har kommit dit under de senaste decennierna. Många som vill komma dit finns ännu i andra länder utan möjlighet att resa till Israel. Skulle de slippa ut ur det politiska grepp som nu förlamar deras längtan blir de mottagna i Israel. Israel upprättades 1948. För oss kristna som lever i Bibelns värld var det en uppfyllelse av profetior, en länge väntad och mycket glädjande händelse, en vändpunkt i historien. Vi gladde oss särskilt åt att det folk som Stalin och Hitler och andra despoter hatat och förföljt hade fått ett hem. Skuggan av slavlägren, röken från koncentrationslägrens ugnar och skrien vi hört från alla olyckliga judar accentuerade vår glädje över att något nytt hade kommit. Israel är det bästa som hänt i vår tid. Nu tycks hatet mot Israel stiga som en flod. Även demokratier som Sverige svävar på målet då det gäller samtal om Israel. Mot de resolutioner i UNESCO som fördömde Israel röstade dock Sverige — alltså för de israeliska önskemålen, för den israeliska saken. Bakom förslaget att fördöma Israel stod i huvudsak arab och öststater. Diktaturer och oljeriken förenades. Då det gäller en belysning av sakfrågan ber jag att få hänvisa till kammarens protokoll den 21 mars 1975, där två talare grundligt redogör för vad som hänt, nämligen Bo Siegbahn och Per Ahlmark. Jag vill rekommendera kammarens ledamöter att bevara det protokollet. Jag anser det onödigt att i dag, utöver det fru Frenkel har sagt, gå in på själva sakförhållandena. För min personliga del vill jag med dessa ord i dag och med mitt namn under reservationen uttala min kärlek till demokratin och till Israel, 50 ja, uttala mitt förtroende för Israel. Jag är övertygad om att Israel inte förstör historiska minnesmärken i Jerusalem eller, som det hette i en av de resolutioner som fördömde Israel, fram härdar i att ändra Jerusalems historiska stadsbild. Jag anser att Israels begäran vid UNESCO:s konferenser att få tillhöra den europeiska regionen bort bifallas. Sachsenhausen och Auschwitz har jag besökt efter kriget. Europeiska folk har där rest monument över obegriplig grymhet mot Israel och en ofattlig rasism.

Herr talman! Jag kan instämma när Tore Nilsson säger att vi hade en lång debatt i fjol i denna fråga, att ingenting nytt har framkommit och att man skulle kunna hänvisa till den debatten. Men nu har vi ju fått en reservation, och reservanter har talat för densamma. Då vill jag erinra om att Sverige inte har röstat för att Israel skulle utestängas från någon av de konferenser det här är fråga om. Sverige röstade ju emot, men blev i minoritet. Förra året lät kulturutskottet frågan också gå till utrikesutskottet för att få höra dess mening. Vi fick då veta att man även därifrån uttalade sitt ogillande av det beslut som hade fattats — att utestänga Israel. Jag kan också vittna om att jag har besökt koncentrationsläger sedan kriget upphört, och visst är det hemski. Men här är det ju fråga om huruvida vi på något sätt hjälper någon genom att minska anslaget. Vi har ändå iklätt oss en viss förpliktelse, och då skall vi väl inte springa ifrån den. UNESCO skall främja internationellt samarbete. Om vi minskar på anslaget. minskar vi UNESCO:s möjligheter att arbeta med de frågor som UNESCO skall arbeta med. Det gäller utbildning, forskning och kultur.